Herr talman! Jag påstod aldrig att Nathalieplanen skapade bekymren. Nathalieplanen var försöket att ta sig ur moraset. Man blåste upp tillväxtsiffrorna och fick en ganska enkel kalkyl. Sedan rasade förtroendet på den internationella finansmarknaden, Sveriges räntor gick i taket och kaos var ett faktum. Nathalieplanen kom när den gamla regeringen avgick. Som slående kontrast till den debatten kommer nu depescherna i dag till kammaren. Nu på morgonen har vi hört om kraftigt fallande räntor, en kraftigt stärkt krona och ett näst intill utplånat lånebehov för offentliga finanser. Det ger oss ökade friheter att angripa arbetslösheten. Då kommer jag tillbaka till de fantasikalkyler som Folkpartiet bygger sin politik på. Hur kan hälften så stora skattesänkningar som Moderaterna föreslår ge dubbelt så många jobb som Moderaterna föreslår, Eva Eriksson? Utveckla den synen. Sluta att från Folkpartiets sida att säga: Vem skall komma att hjälpa oss om vi ropar? Sverige försvarar sig självt. Vi är alliansfria och skall så förbli. Den debatten tar jag gärna med Eva Erikssons partiledare. Utveckla i dag synpunkten kring varför hälften så stora skattesänkningar som Moderaterna föreslår ger dubbelt så många jobb. Det är ändå skattesänkningarna som är motorn i era ekonomiska kalkyler. Vad har Folkpartiet hittat på som är så underbart begåvat att ni har fyra gånger så stor utväxling som Moderaterna?

Herr talman! Det underbara receptet vi har, statsministern, är att vi vill sänka skatterna för företagarna, för de välståndsbildande krafterna i detta samhälle. Det är små och medelstora företag som skall ge fler jobb i detta land. Det är vi alla överens om. De flesta i denna kammare från olika partier har pekat på detta. Det är dit vi skall komma. Det är det förslaget som vi har lagt fram. Regeringen talar om att skaffa fram jobben i de små företagen och försöker att förgylla företagen. Det är bra, eftersom företagarna borde ha medalj. Ändå finns fortfarande förslag i budgeten som minskar utrymmet för de små företagen. Den förtida momsinbetalningen är fortfarande kvar. Man har minskat litet grand, men man kan inte gå hela vägen tillbaka. Statsministern har kanske insett att det kanske var fel att återställa återställarna. Men man vågade inte att gå hela vägen ut. Man inför en längre sjuklöneperiod. Vem slår det mot? Jo, de små företagen. Man höjer skatten för fåmansbolag och inför fastighetsskatt på arbetande kapital. Det är skadliga åtgärder för jobben. Jag tycker att det finns vissa saker som regeringen har gjort bra, Göran Persson. Men det finns också vissa saker där jag inte kan förstå varför ni inte går hela vägen. Varför vill ni inte riktigt visa att ni satsar på de små och medelstora företagen, när vi vet att det är där jobben skall komma? Varför ser ni inte till att det blir ett företagarvänligt klimat i Sverige, Göran Persson? Den frågan skulle jag vilja ha svar på. Den som är arbetslös är inte fri, Göran Persson.

Herr talman! Förra gången ni försökte med den här politiken slutade det med 50 000 konkurser, Eva Eriksson. Det var inte något bra företagarklimat. Det här regeringen skall klara av ordning och reda i statsfinanserna, låga räntor, stabil valuta, låg inflation och ett bevarat välfärdssamhälle. Därmed kommer vi också att ha goda förutsättningar att bekämpa arbetslösheten. Glöm inte de 50 000 konkurserna! De var resultatet av den tidigare satsningen av samma slag som Folkpartiet nu talar om.

Herr talman! Jag har förstått att jag har två minuters taletid kvar, och jag skall försöka att fatta mig kort. Göran Persson säger att oppositionen saknar alternativ som är samlat att den är obekymrad om med vem man skall genomföra sina förslag och hur det skall betalas. Jag är inte alls obekymrad. Jag kan bara se en samarbetspartner. Det är en kraftigt radikaliserad socialdemokrati som vågar lyssna på sina väljare och vågar återknyta banden till arbetarrörelsen och fackföreningsrörelsen vad gäller synen på att arbetslöshetsbekämpningen skall vara huvudmålet och att utvecklingen både för att behålla jobb och skapa nya jobb skall ske med en trygghet i anställningen. De frågorna är centrala. Jag har ingen som helst tro på att det skall ske tillsammans med Moderaterna, Folkpartiet eller med någon annan. Detta gäller en fråga där vi inom arbetarrörelsens partier har en gemensam grundsyn. Tyvärr har regeringen valt att bryta det kontraktet. I stället för till fackföreningsrörelsen vänder man sig till Centern. Jag beklagar det. Men jag är inte alls tveksam om vart jag vänder mig för att söka samarbetspartner. Jag är heller inte alls bekymrad över hur detta skall betalas. Vi har lagt fram ett budgetförslag som går ihop. Vi sanerar finanserna. Vi blir färdiga enligt den överenskommelse som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet träffade efter valet 1994. Vi håller fast vid den bedömningen, men vi ser att alla krafter nu måste sättas in för att bekämpa arbetslösheten. Före valet 1994 hade faktiskt Socialdemokraterna samma inställning. Det sades mycket tydligt i en ekonomisk motion som Göran Persson skrev under: arbetslöshetsbekämpningen har överhöghet. Jag skulle vilja att den hade det nu också, särskilt som de andra siffrorna är så bra. Varför driver inte Göran Persson frågan om arbetslösheten i EMU-processen? Det är ju där den skall in om det skall bli någonting annat än en till intet förpliktande sysselsättningsunion, som också Chirac, Major och Kohl kan skriva under på, och som går ut på att vi skall skapa skoputsarjobb, löneskillnader och inkomstklyftor för att på det viset skapa nya jobb. Det är fel metod. Det är fel modell.

Herr talman! Jag skall inte angripa Gudrun Schyman i min sista replik. Jag får konstatera att hon är svaret skyldig om matmomsen och gåsleversocialismen. Vi väntar med spänning på Vänsterpartiets nejtryckning i den frågan, såvida ingenting har hänt som har gjort att de har bytt uppfattning. Lars Ohly, en icke obekant figur i Gudrun Schymans parti, sade i går att allt samarbete med Socialdemokraterna skall brytas. Det var konfrontation som gällde. Här i kammaren står Gudrun Schyman nu och säger att den enda partner som är realistisk är Socialdemokraterna. Ni får bestämma er. Stå dessutom inte här och tala i ena ögonblicket om att Centerpartiet är fördärvligt som samarbetspartner efter att ha börjat dagens debatt med att ta replik på Olof Johansson och mer eller mindre bjuda in sig själv till ett samarbete med Centern om kärnkraften och EMU. Vänsterpartiet får försöka att ordna sin argumentation. I övrigt tror jag att Gudrun Schyman bäst sammanfattade Vänsterpartiets politik genom att säga att hon inte var särskilt bekymrad över hur det hela skulle betalas. Det tror jag är en bra sammanfattning.

Herr talman! Jag har försökt skriva ned substansen i det som Göran Persson har sagt. Jag måste erkänna att det är fråga om ett mycket stort skådespel. Det låter väldigt mycket mer än det är. Det vore roligt om ni som har blivit imponerade av det som Göran Persson har sagt ville läsa det efteråt i protokollet - när orden står alldeles nakna och när retoriken, tonfallet och skådespeleriet inte längre finns med. Det är en mycket trevlig rekommendation. Jag har gjort så här förr och blivit väldigt förvånad över hur litet som egentligen sägs. Men retoriken är jättefin. Vi är överens om att sanera budgeten. Frågan är hur man använder de pengar som finns i den gemensamma kassan och på vilket sätt man skall spara, något som de allra flesta av oss är överens om. Vi från vårt parti har det kanske lättare än något annat parti, för vi lovar inte en massa saker. Vi lovar inte ökad materiell välfärd. Vi vågar stå för att det måste byggas ett ekologiskt hållbart samhälle, och då är de materiella inslagen litet mindre värda. Vi vågar stå för att den materiella tillväxten inte kan fortsätta. Men visst är det väl konstigt att den regering som skär ned på den sociala grundtryggheten i form av vård, omsorg, skola och på ersättningsnivåer för dem som redan har det kärvt kommer till riksdagen och begär 66 miljarder kronor till inköp av militär materiel. Också den tas från den gemensamma sektorn. Nog är det konstigt att en regering som inser vikten av att spara - det gör ju regeringen - ändå inte hade någonting att säga inför EU-omröstningen. Under de gångna tre och en halv timmarna har medlemsavgiften tickat ut i form av 10 miljon kronor till EU byråkratin, pengar som tas från den gemensamma sektorn. Om man nu ändå vill betala 66 000 miljoner för ny militär materiel och 21 miljarder årligen i medlemsavgift till EU, kan man ändå spara på ett annat sätt. Jag har, Göran Persson, inte fått något svar på följande fråga, trots att jag har ställt den under många partiledardebatter: Varför kan regeringen inte tänka sig att spara inom familjepolitiken genom att höja barnbidraget till 1 000 kr och sedan beskatta det? Det blir då en jämlikare profil. Varför kan inte regeringen för att spara de pengar man vill dra in från socialförsäkringssystemen låta en högre andel i stället gå till låginkomsttagare men låta oss med höga inkomster få det litet sämre? Varför skall vi ha någon sorts skygglappar inför att man på ett mer rättvist sätt skulle kunna fördela de pengar som står till förfogande? Fördelar man pengarna rättvist, håller man dessutom låginkomsttagares konsumtion uppe, vilket om inte annat är bra för svensk hemmamarknad. Jag skulle också vilja att Göran Persson från denna talarstol utvecklade frågan om arbetstiden. Om man på Göran Perssons regeringskansli sänkte arbetstiden för dem som i dag jobbar 8 timmar till 7 eller 6 timmar per dag, skulle man då inte behöva fler människor? Regeringen säger att det nog inte ger fler jobb. Jobbar man så ineffektivt på regeringskansliet, eller vad är det som är fel? Självklart innebär sänkt arbetstid också att fler människor får arbete. När det till sist gäller miljön måste jag säga att regeringen verkar helt tom på idéer. Det går inte att med ord säga att vi steg för steg skall bygga det ekologiskt hållbara samhället, när regeringen i själva verket gör precis tvärtom. Göran Persson är den förste statsminister som skär ned på miljöanslagen så våldsamt som i dag sker.

Herr talman! Jag har för det första inte skurit bara i miljöanslagen utan i samtliga anslag i budgeten. Att tro att miljöanslagen skulle fria är dålig politik. Att för det andra tro att ett avrustat Sverige, helt fritt från allt militärt försvar, skulle skapa ett långsiktigt tryggt land ställer jag inte upp på. Jag tror att miljöpolitiken bedrivs bäst i ett demokratiskt och öppet land vilket som skydd för detta har ett starkt försvar. Om Miljöpartiet har en annan uppfattning, tror jag att det är ganska ensamt och isolerat.

Herr talman! Jag fick inget svar på den fråga som jag ville och många gånger har velat att Göran Persson skulle analysera här från riksdagens talarstol: Hur kommer det sig att Göran Persson tror att det inte blir fler människor i arbete, om man sänker arbetstiden? Hur fungerar det på Göran Perssons eget kansli? Om man sänker arbetstiden från 8 timmar till 7 eller 6, kommer då fler människor i arbete, ja eller nej? Jag vill ha svar på den frågan. Jag vill att Göran Persson utvecklar den tes som han har om att inte fler människor då skulle få jobb. Det är dessutom allvarligt när en statsminister som talar om att ekologiskt steg för steg bygga det hållbara samhället skär ned så att hundratals sjöar kommer att försuras och så att den sista ur och naturskogen försvinner. Det ett stort historiskt misstag som Göran

Herr talman! Jag försökte i mitt anförande ta upp vårdsituationen, eftersom den kommit mig mycket nära. Då talar Göran Persson om att Alf Svensson bär falskt vittnesbörd. Presenterade jag vårdsituationen felaktigt? Jag känner väldigt väl till Göran Perssons metod att hela tiden göra gällande att det är han som står för frihet och vi för ofrihet. Han använde tidigare t.o.m. ordet kaos. Han försöker ständigt repetera falskspelet att hans parti inte har något ansvar för att Sverige i slutet av 80-talet och under 90-talet hamnat i kris. Var det fyrpartiregeringen som styrde Sverige 1989, 1990 och 1991? Det var ju Göran Perssons eget parti. Det talas här t.o.m. om konkurserna som om de skulle ha börjat i oktober 1991. Titta på konkurskurvan och se när de började! Det är inte svårt. Vidare försöker Göran Persson ständigt göra gällande att vi och jag förtränger. Jag sade ju från denna talarstol att vi netto drog in mellan 3 och 4 miljarder från kommunerna och att jag beklagar att vi behövde göra det. Men ni håller utöver vad som ingick i Natalieplanen på att dra in ytterligare 20 miljarder. Det är vad socialdemokratin består oss med. Vi kommer med ett budgetförslag som ger pengar till vård och omsorg, och då angrips vi naturligtvis. Göran Persson bryr sig inte om vad andra säger - han har ju rätt. Här dansade Kohl, Girac och alla möjliga andra förbi i en debatt med Tobisson. När jag hör Göran Persson i den här typen av meningsutbyte tänker jag bara på de Gaulle, han som sade: La France, c est moi! Det är precis Göran Perssons stil: Sverige, det är jag! Ni kristdemokrater, folkpartister och moderater kan komma med hur många budgetalternativ som helst - det är bara jag som har rätt! Vi har aldrig gjort fel. Vi fick överta moras och obalans, och det var ni som hade ställt till med detta. Kan det inte någon enda gång finnas respekt för något annat alternativ än det egna, Göran Persson?
Herr talman! Det är uppenbart att Alf Svensson är störd. Jag har haft fräckheten att påpeka att det för det som han djupt engagerat talar om från denna talarstol - vård, inte minst av äldre - krävs resurser och ordning på den offentliga ekonomin. Jag hade fräckheten att påminna om att Alf Svenssons första bidrag till den regering som mer än någon annan bär skulden för dagens situation var att rösta för mindre pengar till kommuner och landsting. Jag utgår från att Alf Svenssons indignation och engagemang är äkta, men det blir haltande som politisk handling när det som han orkar samla sig till i kammaren i omröstningens yttersta ögonblick är att stödja moderaternas politik. Jag tror att det blir så igen, Alf Svensson. Ni kommer att successivt sluta upp bakom moderaterna. De vill skära ytterligare i kommuner och landsting nu. Om det blir regeringspolitik kommer ni att bli tvungna att stå för det politiken. Däri låg Alf Svenssons falska vittnesbörd.
Herr talman! Det var ingen fräckhet att tala om att vi sparar 4-5 miljarder. Det talade jag om alldeles själv. Men vi har 6,5 miljarder mer till kommuner och landsting, och vi stöder vår egen politik. Ni stöder ju Centerns och er politik, och vi stöder vår.

Herr talman! Jag har med intresse lyssnat på replikskiftet mellan statsministern och övriga partirepresentanter. Det finns ett genomgående drag i den här debatten. Det är att en del försöker att göra en skillnad, eller snarare skapa en motsättning, mellan enskilda människors verksamhet och verklighet och samhällsekonomisk verklighet. En del menar att det är litet förmer att tala om hur människors verklighet ser ut - så förfärlig som den är. Den är dålig för många. Men detta är en mycket olycklig motsättning. Inlevelse och insikt krävs i båda avseendena. I hemmet och familjen är det naturligt att prata om egna och gemensamma problem och om hur man mår, men självfallet också om man har pengar för dagen och kan klara ekonomin. Varför skulle vi försöka göra åtskillnad mellan dessa två sfärer här i riksdagen. Det är fullständigt obegripligt, och det leder fel. Därför finns det anledning att återkomma till och även tala om att i takt med att vi skapar balans i den ekonomiska utvecklingen skapas frihet för vårt eget land. Den är fortfarande begränsad av statsskulder och räntor på den. Men så skapas utrymme för offensiva sysselsättningsåtgärder utan att friheten på nytt går förlorad i förhållande till omvärlden. Det var precis den situation vi diskuterade den 5 april förra året. Då utgjöt sig alla pessimistiskt om att vi inte hade några möjligheter och att vi inte skulle klara detta med den politik som lades på bordet. Men nu har vi klarat det och skall gå vidare och driva politiken till förverkligande av ett bättre samhälle. Då är alla fortfarande perspektivförskjutna till det pessimistiska att vi inte kan klara det och att det inte kommer några förslag. Detta har nämligen ett samband, och det måste gå stegvis. Det är precis det arbetet som görs. Sedan kvarstår naturligtvis beroende av internationella konjunkturer. De drabbar oss och andra, utom möjligen Norge som har olja och gas. Hur åstadkommer man då handling. I en demokrati gör man det genom att skapa majoriteter. Hälften plus en räcker. Men de som inte vågar att samarbeta därför att det innebär att ta politiska risker skall inte heller komma och anklaga andra som vågar. Våga någonting själva! Ord är en sak, men handling är det som gäller, och det påverkar människors verklighet.

Herr talman! Dessa krokodiltårar över de borgerliga åren och det borgerliga samarbetet är inte trovärdiga. Det handlar ju inte om detta i dag. Det handlar inte om det som har varit utan om framtiden, om visioner, om det nya samhället och att ge alla de människor som är arbetslösa jobb. Jag tycker att det är bra att regeringen tar budgetdisciplinen på allvar. Under den borgerliga regeringstiden förde ni en överbudspolitik. Om vi ville lägga 250 000 kr. Om vi ville ha 80 % i a-kassan, ville socialdemokraterna ha 90 %. Det är ju inte så, Göran Persson, att det var under den borgerliga tiden som vi sänkte nivåerna i sjukförsäkringen eller försämrade handikappreformen. Det är någonting som har hänt under den socialdemokratiska regeringen. Att ni nu tar budgetdisciplinen på allvar ursäktar inte misslyckandet i kampen mot arbetslösheten. Jag är förvånad över att statsministern hellre talar om saker som händer runt omkring oss i omvärlden. Det är visserligen viktigt för Sverige. Vi är en del av världen, och vi befinner oss i en turbulens där vi också skall få ett grepp om detta och vara mer aktiva i det. Men på något sätt känner jag att det beror på att regeringen inte vill diskutera jobben. Man ägnar litet tid åt det i debatten. Man glider hela tiden i väg bort till Kina och vänder tillbaka igen. Jag tror att det är ett historiskt misstag av regeringen att utelämna denna viktiga debatt här i kammaren i dag. Dessutom kan man läsa i budgetförslaget att regeringen väntar med att vidta kraftfulla åtgärder till i vår. De arbetslösa skall vänta ett helt år till. Två år har gått sedan regeringen tillträdde med de löften man hade gett väljarna om hur man skulle ordna det för Sverige och för de arbetslösa. När man nu ringer departementet får man svaret: Var god dröj ett år till! Sverige mår inte bra. Vi behöver framtidstro. De arbetslösa behöver känna sig fria, Göran Persson. De måste få jobb. Vi behöver en politik som släpper fram människors skaparkraft och företagande. Den politiken saknar regeringen. Sverige behöver Folkpartiet liberalerna. Vi har en karta på åtgärder som vi vill vidta för att skaffa de nya jobben i Sverige och ge de arbetslösa en framtidstro för att bygga det nya Sverige. Det handlar om framtiden och visionen om ett starkt samhälle.

Herr talman! Jag har egentligen bara en invändning mot det här betänkandet. Den rör placeringen av länsstyrelsens fiskerienhet. Om man placerade den enheten i Simrishamn i stället för i Kristianstad skulle den hamna där den huvudsakliga verksamheten är. Jag tycker att det är väsentligt. Då får nämligen tjänstemännen en bredare kontakt med yrkesfolket. Simrishamn kommer också tillsammans med Ystad att få en framtida viktig uppgift i samarbetet mellan staterna runt Östersjön. Det är mycket som kretsar kring fisket i det här området, och man behöver det stöd som enhetens närvaro innebär. Det är en centralisering på det regionala planet. Det är viktigt att finnas där man behövs. Miljöhoten är överhängande, och havet måste ha en kontinuerlig övervakning. Österlen är för övrigt en avfolkningsbygd, som vi vet, och behöver varenda tillskott i form av människor och verksamheter. Om det skulle vara nödvändigt med fysisk närvaro på den övriga lantbruksenheten i Kristianstad kan personalen t.ex. pendla dit i stället för tvärtom, som det föreslås i betänkandet. Det viktigaste är att den statliga administrationen finns så nära verksamheten som möjligt. Av den anledningen är Simrishamn i Skåne den naturliga hemvisten för fiskerienheten enligt min mening. Jag yrkar därmed bifall till Miljöpartiets och Folkpartiets reservation under moment 4. Eftersom den regionala samhällsorganisationen behandlas i en särskild proposition tar jag inte upp de frågorna här, i enlighet med det särskilda yttrande som finns fogat till betänkandet.

Herr talman! Bostadsutskottets betänkande nr 4 behandlar bl.a. följdfrågor med anledning av den ändrade länsindelningen i Skåne. Det gäller proposition 1995 96:38, om bildandet av Skåne län och namnändring av Kopparbergs län till Dalarnas län.

Dessutom skall vi ta ställning till en rad lagförslag om att benämningarna Kristianstads, Malmöhus respektive Kopparbergs län byts ut mot Skåne respektive Dalarnas län i de lagar där dessa benämningar förekommer. Propositionen innehåller också förslag till lag om val av ledamöter i Skogsvårdsstyrelsen för Skåne län. I budgetpropositionen kan man emellertid konstatera att jordbruksutskottet skall behandla frågorna om dessa styrelser. Bostadsutskottet har därför beslutat att överlämna denna del av propositionen till jordbruksutskottet. Fem motioner har väckts med anledning av propositionen, men jag kan i dag konstatera att det endast finns en reservation. Vänstern har lämnat in en motion som handlar om lokalisering av residensstad och viss statlig regional verksamhet. Med hänsyn till den skånska enigheten om utredarens, Jan-Åke Björklunds, förslag till lokalisering har utskottsmajoriteten inte tillstyrkt motionen. Jan Backman har skrivit en motion om vikten av att något nationellt eller EU-gemensamt organ inom miljöområdet förläggs till Helsingborg och dessutom att utredningen om lokalisering har kommit fram till att Helsingborg bör bli huvudort för miljöfrågor. Jag håller med Jan Backman om att det är bra om miljöfrågorna kan samordnas på samma ort, men det kanske inte är här i kammaren vi skall besluta om den frågan. Inga Berggren m.fl. har väckt en motion angående val av ledamöter i den nya länsstyrelsen för Skåne län. Utskottet delar motionärernas uppfattning om att det finns anledning att i möjligaste mån ge länsstyrelsens styrelse en sammansättning som i rimlig utsträckning avspeglar väljarkåren i det nya Skåne län. Utskottet föreslår dock en annan lösning än motionärerna för att uppnå samma resultat, nämligen att riksdagen antar lagförslaget med anledning av motion 1995/96:Bo36 och att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet har förordat om tillämpning av valmetod vid val till länsstyrelsens styrelse. Erling Bager och Per Lager har skrivit en reservation angående lokalisering av fiskerienheten vid länsstyrelsen. De anser att Simrishamn är den lämpligaste orten. Enligt utredarens - och skåningarnas - förslag skall fiskerienheten, som är en del av lantbruksenheten, vara förlagd till Kristianstad, men med tjänstgöring delvis också i Simrishamn. Detta förhållande gäller även i dag. Herr talman! Resterande motioner behandlar den regionala samhällsorganisationen. Den har vi anledning att återkomma till senare i höst. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avstyrker därmed också reservationen.

Herr talman! Jag vill bara höra om Lena Larsson kan ge några rationella ekonomiska skäl för att man inte skall decentralisera verksamheten för fiskeri och föra den från lantbruksenheten i Kristianstad till Simrishamn. Finns det några sådana ekonomiska skäl för att ha kvar den? Nog måste Lena Larsson hålla med om att det är bäst att ha administrationen så nära verksamheten som möjligt? Denna utlokalisering till Simrishamn är ett exempel på en sådan decentralisering.
Herr talman! Länsstyrelserna kommer att rationaliseras framöver, också i Skåne län. Man har pratat om uppemot 30 miljoner kronor för länet. Naturligtvis skall man kunna ta in dessa pengar. Lokaliseringsfrågan handlar också om en rationalisering, eftersom det bara kommer att bli en länsstyrelse i stället för två. Man får alltså inte decentralisera själva administrationen alltför mycket. Vi har kust på tre sidor om Skåne, och inte bara på den östra sidan, Per Lager. I Kristianstads kommun finns en ganska stor hamn, Åhus hamn, och det finns också fiskare på den sidan. Om fiskerienheten ligger i Kristianstad eller Simrishamn spelar inte så stor roll. Den skall nämligen täcka såväl den västra, den östra som den södra delen.
Herr talman! Eftersom personal från fiskerienheten redan nu är i Simrishamn någon dag i veckan, och eftersom Simrishamn vad jag har förstått är den största fiskehamnen i området tycker jag att det är ganska naturligt att fiskerienheten placeras där. Jag kan inte se någon annan anledning till att inte göra en sådan förläggning än att man gör en speciell vinst på att låta bli att göra den.
Herr talman! Jag måste säga att det känns litet konstigt för mig som skåning att med en bohuslänning debattera frågan om var vi skall förlägga fiskerienheten i Skåne. Vad jag förstår av förslaget är man helt överens om den tidigare arbetsgången i Skåne, nämligen att en del av tiden förläggs till Simrishamn. Det är inte bara Simrishamn som är en stor fiskehamn utan också Skillinge, Brantevik och flera andra. Dem känner kanske inte Per Lager till, men det gör jag.

Herr talman! Bostadsutskottets betänkande BoU4 innebär att man reglerar en del frågor som har uppkommit i samband med länsindelningen i Skåne. Vi moderater tillstyrker regeringens förslag om att Malmö skall vara residensstad. Vi tillstyrker också lagförslagen i övrigt. Beträffande propositionens förslag angående val av ledamöter i Skogsvårdsstyrelsen i Skåne län noterar vi att den frågan kommer att behandlas av jordbruksutskottet i samband med budgetpropositionen. Det är alltså en rationell handling att låta jordbruksutskottet ta hand om ärendet, och det finns ingen anledning att ta upp det här i dag. Vi lämnade genom Inga Berggren in en motion med anledning av propositionen. Det gällde valet av ledamöter i den nya länsstyrelsen. Vi ville att valet av ledamöter i Skåne läns länsstyrelse skulle motsvara resultaten vid senaste valet 1994, med de sammanlagda valresultaten från landstingsvalen i de båda landstingen och från kommunfullmäktigevalet i Malmö kommun som bas. Utskottet var enigt med oss om att ge länsstyrelsen en sådan sammansättning som avspeglas i väljarkåren. För att nå det resultatet väljer man dock en annan väg. Man accepterar regeringens förslag till lag om val av ledamöter, men med tillämpning av den s.k. uddatalsmetoden. Eftersom vi når vårt syfte hävdar vi nu inte att motionen skall tas upp till prövning. Vi noterar i stället att man i utskottet är enig om det här sättet att välja ledamöter. Så långt är allt gott och väl. Men på riksdagens bord har sedan, som Lena Larsson också sade, lagts en proposition om den regionala samhällsorganisationen. Läser man på s. 57, fjärde stycket nedifrån, framgår där att regeringen föreslår en förändring av länsstyrelseinstitutionen för bl.a. Skåne län. Den särskilda lagen avseende val av ledamöter till länsstyrelsen i Skåne län föreslås upphöra vid utgången av nästa år, dvs. 1997. Vi fattar i dag alltså ett beslut om en lag för val av styrelseledamöter till länsstyrelsen i Skåne län för åren 1997 och 1998. Senare i höst föreslås att den lagen skall upphöra att gälla senast vid utgången av 1997. Jag ställer mig bara frågan: Skulle inte regeringen kunna vara en liten aning mer framsynt när man förelägger riksdagen förslag till lagar? Herr talman! Vi har inga reservationer, varför jag nöjer mig med att redovisa de här synpunkterna.

Herr talman! Vi går nu vidare med anledning av att riksdagen i april 1996 godkände att Skåne län bildas. Beslutet i dag gäller om Malmö skall vara residensstad i detta län. Vi i Centerpartiet yrkar bifall till det. Efter samråd med företrädare för kommunerna och landstingen samt länsstyrelserna i Kristianstads län och Malmöhus län presenterar utredaren förslaget att även om Malmö skulle bli residensstad skall verksamheter förläggas också till Kristianstad. Om detta råder enighet i rapporten, och det tycker vi är bra. Vi tycker att det är absolut nödvändigt att man tar tillvara resurser i hela länet. Det finns en sak som jag skulle vilja uppmärksamma. Det gäller valet av ledamöter till styrelsen för den nya länsstyrelsen i Skåne län för 1997 och 1998. Det var mycket bra att det uppmärksammades och påtalades i en motion att mandatfördelningen måste avspegla väljarkåren som den var i valet 1994. Det hade utredaren på något sätt missat, eller vad det nu kunde bero på. Den uppfattningen delades, som har sagts här, av alla i bostadsutskottet. Med det förslag som nu har lagts fram är även demokratiaspekterna tillgodosedda. Den här frågan måste man uppmärksamma, tycker jag, inte minst när vi vet att arbetet kommer att gå vidare och att det kommer att bli försöksverksamheter på andra håll i Sverige också. Den representativa delen, nämligen den folkvalda demokratin, måste vi slå vakt om. Arbetet går nu alltså vidare. En ny proposition har kommit från regeringen om den regionala samhällsorganisationen. Det kommer att ske försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning på flera håll. Vi i Centerpartiet har i en motion till propositionen i det här ärendet påtalat att det var nödvändigt i den framtida organisationen i Skåne - det gäller naturligtvis också alla andra regioner - att det skulle ske en decentralisering av de statliga myndigheterna så att invånarna har en möjlighet till nära kontakt och så att man tar tillvara de naturliga förutsättningarna som finns i regionen. Jag har valt att inte foga en reservation till just det här betänkandet. Vi kommer i stället att följa upp de här frågorna i det fortsatta arbetet med regionalförsöken i övriga Sverige. Det är faktiskt en ny epok i samhällsarbetet som vi nu går till mötes. Regionerna kommer med all tydlighet att få en stor betydelse i vårt län. Herr talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till dagens betänkande.

Herr talman! I ett särskilt yttrande påpekar Vänsterpartiet att regeringen inte klarat att på utskottets och riksdagens uttryckliga önskan komma med en proposition med regeringens syn på de regionala styrelseformerna under våren 1996. Det hade varit bra för en gemensam hantering av frågorna kring länsindelningen i Skåne och därmed länsstyrelsernas roll. Den framtida regionala ansvarsfördelningen hade då varit klarlagd på ett helt annat sätt. Det fanns egentligen ingen anledning att inte hantera frågorna på ett sammanhållet sätt. Regionberedningens förslag har funnits sedan i mars 1995, så någon tidsbrist har inte förelegat. Det handlar nog mer om politisk beslutsvånda från regeringens sida. Jag tror, och Vänsterpartiet i Skåne tror, att frågan om t.ex. vilken stad i Skåne som skall bli residensstad hade fått en annan dimension. Residensstaden kommer ju i framtiden inte nödvändigtvis att vara länets politiska centrum, i alla fall inte i Skåne, efter 1999. I regionberedningen hade man tänkt på den saken och därför föreslagit Kristianstad som residensstad och säte för länsstyrelsen. Länsstyrelsen blir i en ny ordning statens förlängda arm när det gäller myndighetsutövning och får en mer kontrollerande funktion. Jag vet att det i Skåne finns en politisk majoritet för att göra Kristianstad till centrum för den nya organisationen och därmed länets politiska centrum. Malmö blir residensstad med säte för länsstyrelsen och inte politiskt centrum för de regionala frågorna. När skåningarna blir varse detta tror jag att en ny debatt blossar upp. Man kommer att hävda att den regionalpolitiska makten skall finnas där den stora delen av befolkningen bor. Att nu föreslå Kristianstad som residensstad är inte möjligt, eftersom den nya länsstyrelseorganisationen för det nya Skånelänet skall börja gälla från januari 1997. Regeringens hantering av frågan har omöjliggjort ett helhetstänkande runt hela den här proceduren. Ett exempel på detta är en förändring i budgetpropositionen där den nya länsorganisationen i Skåne slipper generella sparkrav 1997 - ett vänsterinitiativ som också blev utskottets ord. Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet har i ett gemensamt särskilt yttrande påpekat vikten av att gå vidare med utvecklingen av den regionala demokratin. Vi tycker att det verkar som om våra krav kommer att tillgodoses i ganska stor omfattning efter det att vi har tagit del av den försenade propositionen om den regionala samhällsorganisationen. Debatten om detta skall jag dock inte föra här och nu. Det skall jag i stället göra när det blir dags att debattera det betänkandet i kammaren. Jag kan dock inte avstå från att uttrycka min glädje över att socialdemokraterna vill vara med om att utveckla den regionala demokratin. Det blir trevligt för skåningarna, som får bli pionjärer, att utveckla den.

Herr talman! Med ÄDEL-reformen gjordes ett viktigt vägval: att den sociala synen på äldrevården skulle träda i förgrunden. Boendet, de sociala kontakterna och stödet i vardagen ställdes i centrum. Det innebar att kommunerna då fick det samlade ansvaret för service, vård och omsorg för äldre. Valfrihet, trygghet och integritet var nyckelord. Socialstyrelsen har i ett antal rapporter redogjort för resultatet av de utvärderingar som man haft uppdrag att utföra. Herr talman! Hur ett samhälle tar hand om sina gamla är en viktig mätare på vilken människosyn som råder och graden av humanism bland de människor som har att styra inriktning och avgöra prioriteringar. I vårt betänkande 1996/97:SoU7 tar vi upp ett brett område av äldreomsorgen. Vi gör också ett tillkännagivande till regeringen, och där finns det särskilt skäl att notera att det är ett enigt utskott som tar ställning. Socialutskottet har i anslutning till att Socialstyrelsen presenterat sin slutrapport om uppföljning av ÄDEL genomfört en offentlig utfrågning kring äldreomsorgen. Vi har gjort det därför att äldrefrågorna är en så viktig angelägenhet för hela svenska folket. Ingen lämnas oberörd när vård och omsorgsfrågor för äldre kommer på tal. Alla har en åsikt, och alla anser att detta är en av de viktigaste frågor vi har att hantera i samhället. Detta tar vi i utskottet på största allvar. Utskottets utfrågning gav en mycket värdefull bild av hur huvudmännen, myndigheterna och intressenterna ser på det aktuella läget. Jag återkommer till de olika delarna av utfrågningen i mitt anförande. I Sverige har vi under senare tid fått larmrapporter om situationen för äldre. Det handlar om bristande resurser i sjukvård och äldreomsorg men också om avsaknad av förståelse för att äldre människor också måste kunna flytta dit de vill. Vi har också nåtts av signalen att det ibland råder oklarhet om vem som har ansvaret i en särskild situation. Är det sjukvården eller den kommunala hemtjänsten. Det finns också exempel på avgiftsuttag där det kan ifrågasättas vad som är rimligt. Herr talman! Det finns samtidigt anledning att påminna om att vi i allmänhet har en mycket god kvalitet i vår äldreomsorg. Det får inte bli så att enskilda fel eller missgrepp kastar en skugga över all den vård och omsorg som ges till äldre i vårt samhälle. En rad undersökningar och även enkäter bland brukarna visar att vi allmänt sett har en bra äldreomsorg. Vi vet också att man i andra länder kastar mycket intresserade blickar på hur vi organiserar och genomför vår äldreomsorg. Men många äldre är i dag oroade över hur det skall bli med vården och omsorgen i framtiden. Genomförda sparåtgärder och väntade sparåtgärder indikerar betydande skillnader mellan behov och tillgängliga resurser hos många kommuner och landsting. Det utrymme för rationaliseringar och effektiviseringar som funnits är nog i de flesta fall rejält intecknat. HSU 2000 kommer senare i höst att presentera sin bedömning av vilka resurser som behövs för att klara en bra vård och omsorg, och det är nog inte särskilt djärvt gissat att den utredningen kommer att visa på ett gap mellan behov och tillgängliga resurser - detta inte minst med tanke på att antalet äldre som behöver vård och omsorg ökar. Det har i olika sammanhang framskymtat att gapet mellan behov och resurser skulle uppgå till tiotals miljarder något tiotal år in på nästa sekel. Vi kommer senare i höst att få svart på vitt i det avseendet, och man skulle väl kunna säga: Ingen rök utan eld! Det finns alltså skäl att anta att det rör sig om betydande skillnader mellan vad som förväntas vara tillgängliga resurser och vad behoven bedöms uppgå till. Socialstyrelsen uppmärksammar också detta i sin slutrapport av uppföljningen av ÄDEL-reformen: "Den ekonomiska situationen utgör i dag ett mäktigt hinder för att målen i Ädelreformen kan uppnås. Risken är uppenbar att fortsatt - ekonomisk åtstramning medför nya komplicerade omständigheter för äldrevården och samspelet mellan huvudmännen." Herr talman! Jag vill på några punkter mycket starkt understryka vad som är socialdemokratins förhållningssätt till de sakfrågor som äldredebatten rört under senare tid. Äldre människor skall lika väl som alla andra vuxna få bosätta sig där de själva önskar. Det är den kommun där hon eller han bosätter sig som har ansvaret för den äldre om hon eller han behöver vård, omsorg, hemtjänst, osv. Ingen skall kunna resa hinder för en äldre människa som vill flytta. Det är för mig så självklart att det egentligen inte skulle behöva sägas. Men uppenbarligen måste det ändå sägas och understrykas. Socialministern har tidigare i höst sagt att hon är beredd att föreslå riksdagen en lagreglering av denna kommunala skyldighet, men jag utgår ifrån att så inte skall behöva ske. Det måste väl ändå vara självklart för den som något funderar över vad som är rimligt att äldre människor lika väl som andra skall ha möjlighet att flytta dit de vill och inte minst att söka sig till nära och kära. Jag har svårt att se att någon vill säga emot mig på den punkten - vare sig i denna kammare, eller utanför den. Herr talman! När det gäller gränsdragningen mellan olika huvudmän finns det också skäl att tydligt understryka vad som är uppgiften och ansvaret. Vi har i utskottet diskuterat denna fråga, och som jag har uppfattat det råder det total samsyn. Det är inte möjligt att lagstiftningsvägen reglera varje enskilt tillfälle när människor behöver vård och omsorg. Det finns en gränszon mellan sjukvården och den kommunala äldreomsorgen. Den gränszonen kan vid olika tillfällen vara olika tydlig. Men det som är vårdens och omsorgens uppgift och ansvar, dvs. huvudmännens, är att människor som behöver samhället i dessa avseenden alltid skall kunna lita på att de får den hjälp och det stöd de behöver. Det finns också anledning att peka på den omständigheten att det knappast går att lasta över särskilt mycket mer på anhöriga. Det är heller inte rimligt att tro att frivilliginsatser skall kunna täcka upp det här behovet. Det behövs professionella resurser, utbildad personal som kan möta de behov som uppstår. Herr talman! Jag inledde med att säga att hur vi tar hand om våra äldre är en viktig mätare på människosyn och humanism i samhället och hos dem som har att avgöra vägval och prioriteringar. Sverige är ett samhälle som har betydande inslag av välmående. Trots ekonomisk kris och minskat utrymme för konsumtion har den överväldigande delen av svenska folket det förhållandevis bra. Jag underskattar på intet sätt det förhållandet att det också finns de som har det mycket kämpigt och som inte alltid har näsan över vattenytan. Men det stora flertalet lever bra i Sverige. Under dessa förhållanden kan jag inte se något skäl till att vi inte även i framtiden skulle klara av att ge äldre en bra vård och ett gott omhändertagande. Herr talman! Många människor går i dag arbetslösa. En del av dem har tidigare arbetat med vård och omsorg. I dag kostar den öppna arbetslösheten flera tiotals miljarder. De arbetslösa och de pengar den öppna arbetslösheten kostar är en samhällsresurs - en samhällsresurs som måste tas till vara. Vi har inte råd, även om jag nyss konstaterade att vi i huvudsak är ett välmående folk, att slösa bort människors vilja till arbete. Den är vår största tillgång, och den måste nyttjas bättre. Gör vi det blir det också möjligt att ha en bra kvalitet i vård och omsorg. Herr talman! Avgiften i äldreomsorgen är en del av finansieringen. Det är kommunerna som bestämmer avgiftens storlek. Det är ett kommunalt ansvar, och därav följer att det blir skillnader mellan kommunerna. Det skiljer i nivåer, och det skiljer också i principerna för hur avgiften tas ut. Det förekommer enhetsavgifter men också inkomst och förmögenhetsrelaterade avgifter. Det som måste vara grundläggande är ändå att varje person får behålla en rimlig andel för egna behov. Rimliga krav på rättssäkerhet ger vid handen att det måste finnas fastställda regler för hur mycket man har rätt att ha kvar. Ingen skall själv behöva ifrågasätta eller göra egna bedömningar av vad som i detta fall är rimligt. Herr talman! Det betänkande som vi i dag diskuterar är enhälligt. Utskottet är helt ense om det sakområde som behandlas i betänkandet. Det är en betydelsefull omständighet. Äldreomsorgen är en angelägenhet som har den digniteten att alla partier finner det betydelsefullt att eftersträva enighet. Det handlar inte om att skyffla undan ideologiska motsättningar utan i stället om en markering av värdegemenskap på ett för alla människor viktigt område. Det som är viktigt att lyfta fram är de bedömningar och slutsatser som framgår av Socialstyrelsens slutrapport av ÄDEL-reformen och det som framkom vid socialutskottets utfrågning. Det handlar om det medicinska omhändertagandet, utveckling av boende och rehabilitering, dvs. att ta fram det friska hos varje människa. Det inkluderar också en bra hjälpmedelshantering och att se över resursbehovet. Det är, som framgår av rapporten, viktigt att kunna garantera de äldre, oavsett boendeform, en god och säker sjukvård. För att man skall klara detta behövs ett områdesanknutet hälso och sjukvårdsansvar inom primärvården. Den enskilde behöver medicinsk kompetens, och det är sjukvårdshuvudmannens ansvar att klara den uppgiften, oavsett var personerna bor. För att man skall klara detta behövs ett organiserat samarbete mellan boende och sjukvårdshuvudmannen. I detta sammanhang finns skäl att överväga på vilket sätt avgifterna för sjukvården tas ut och om avgifterna är ett hinder för att äldre vårdbehövande skall anlita läkare i den utsträckning som är motiverat. Det finns också anledning att försöka klara ut vad som är särskilda boendeformer. I dag finns en mängd olika modeller, med en fallande skala av service. Omvårdnaden är viktig, men också naturligtvis det medicinska omhändertagandet. Variationer i boendeformer och avgifternas konstruktion får inte leda till att man mer eller mindre frivilligt avstår från läkarinsatser, smärtlindring osv. Herr talman! Utskottet har erfarit att regeringen avser att ta sig an de brister som har framkommit i Det kan nämnas ett nytt uppdrag till Socialstyrelsen att följa upp läkartillgången, läkemedelsförskrivning och avgifternas betydelse för äldres efterfrågan på läkemedelsinsatserna. Vi har också erfarit att socialministern planerar att bjuda in huvudmännen till samtal om samverkansformer. När det gäller vård i livets slutskede kommer den frågan att behandlas i en kommande proposition, som grundar sig på Prioriteringsutredningen. Utskottet erfar vidare att regeringen avser att tillsätta en utredning om bemötande av och respekt för äldre. Avslutningsvis anser utskottet, herr talman, att regeringen på lämpligt sätt bör överväga boendebegreppet i särskilda boendeformer samt avgifterna och deras effekt. Det bör ske genom en samlad utvärdering för att belysa vilka eventuella problem som är förknippade med begreppet. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Under den senaste tiden har de äldres situation diskuterats alltmer. Olika problemområden har fokuserats i den allmänna debatten. Brister i vård och omsorg och i boendet har påtalats, liksom brist på resurser. Problemen är allmänt kända. Detta framkom också vid den hearing som socialutskottet anordnade i våras. Men det finns också en positiv bild av dagens pensionärer, som man lätt glömmer bort. Det finns i dag drygt en och en halv miljon människor i vårt land som är 65 år och äldre. Antalet äldre kommer att öka de närmaste decennierna. Detta innebär att vi har en mycket stor grupp människor som genom sina erfarenheter, kunskap och kompetens är en i alltför stor utsträckning outnyttjad resurs. Vi moderater har i vår partimotion De äldres situation i det moderna Sverige försökt belysa problemen och lämna förslag till alternativa lösningar, samtidigt som vi poängterar vikten av att ta till vara de äldres kunskap, erfarenhet och kompetens. Det är en självklarhet att samhället behöver de äldre. De är traditionsbärare och måste delta i samhällsdebatten för att överföra kunskap och värderingar till nya generationer. Gårdagens äldre växte upp då verklig fattigdom var en realitet och då sjukdomar som i dag är lättbotade ofta ledde till döden. I dag är pensionärerna betydligt friskare långt upp i åldrarna och kan leva ett aktivt liv. Nyblivna pensionärer har helt andra erfarenheter och helt andra värderingar än de allra äldsta. För båda dessa grupper - nyblivna pensionärer och de allra äldsta - måste rimliga och goda levnadsbetingelser råda. Pensionärer är ingen enhetlig grupp, och därför måste det finnas flexibla men långsiktigt hållbara system för att skapa trygghet för alla. Människor måste kunna lita på att avtal hålls och inte plötsligt ändras. Ett aktuellt exempel är regeringens förslag att minska änkepensionen. 52 000 änkor kommer plötsligt att få sina ekonomiska förutsättningar ändrade när de skall bidra till att sanera statens finanser med 800 miljoner kronor. Det finns förvisso andra och bättre sätt att få Sveriges ekonomi i balans. Att garantera alla en god ålderdom är inte endast en fråga om vård och omsorg, utan det gäller också hur vi skall kunna ge alla dessa vitala äldre den känsla av tillhörighet i samhället som de så ofta känner sig sakna. För att åstadkomma en verklig förändring måste det till en attitydförändring i synen på de äldre. Samhället och politiken måste anpassas efter det faktum att människor är mer aktiva och vill delta mer i samhällslivet högre upp i åldrarna än vad som tidigare kanske var fallet. Fixerade åldersgränser tillhör det förgångna. Ett viktigt steg för att skapa en mer flexibel arbetsmarknad som också omfattar äldre människor är förslaget om en ny rörlig pensionsålder. Enligt förslaget skall det vara möjligt att under en tioårsperiod själv bestämma när man vill gå i pension. Vi ser detta som ett första steg i riktning mot en mindre reglerad syn på hur och när man skall arbeta. Det är därför allvarligt att, som regeringen aviserat i budgetpropositionen, ytterligare skjuta på ikraftträdandet av reformen, eftersom vi då tvingas fortsätta att leva med förlegade åldersgränser, som inte tar individuella hänsyn till många äldres vilja och önskan att fortsätta att vara aktiva i arbetslivet. Men alla gamla har inte lyckan att uppnå ett gott åldrande. Vi blir allt äldre, och andelen personer över 85 år kommer att öka med ytterligare 40 % till år 2010. Däremot blir svensken allt friskare. Behovet av vård kommer senare i livet. Majoriteten klarar sig långt upp i åren utan hjälp, och 91 % av ålderspensionärerna bor i sitt eget hem. Men när det väl uppstår behov av hjälp, är det större och mer omfattande och tar en allt större del av de offentliga utgifterna. Personer över 80 år svarar t.ex. för 26 % av de totala utgifterna för sjukvården. Ca 25 % av resurserna används under det sista levnadsåret. Bara befolkningsförändringarna kommer att medföra att det år 2010 med oförändrade resurser uppstår ett gap mellan behov och resurser för kommunernas äldrevård om ca 10 miljarder kronor. Den summan har nämnts tidigare här i dag. Detta belyser de problem vi står inför, då vi skall slå vakt om en värdig äldreomsorg. Det kommer att ställa helt nya krav på politiken och på de prioriteringar som måste göras. Det är konstaterat, att efter ÄDEL-reformens genomförande kvarstår en mängd brister i vård och omsorg. Det har vi också tagit upp i betänkandet. Bristande kontinuitet i den medicinska vården och avsaknad av kontinuerlig läkartillgång, brister i läkemedelshantering och smärtlindring samt bristande resurser för god vård i livets slutskede är tyvärr inte ovanliga inom svensk äldrevård. En god och säker sjukvård kräver därför en ansvarig läkare i det särskilda boendet, som också har ansvar för vårdplanering och utbildning av personal. Det hindrar inte att patienterna har egna av dem själva valda läkare. Rehabiliteringen av äldre liksom avsaknaden av adekvata diagnoser vid demens är otillfredsställande. Gamla människor far illa av att vårdas och bo på fel sätt. Detta beror till stor del på att ÄDEL-reformen inte löste de organisatoriska problem som hängde samman med gränsdragningen mellan huvudmännen utan bara flyttade gränserna. Vi moderater påtalade att risken var stor att de nu beskrivna problemen skulle uppkomma. För några veckor sedan fick jag ta del av Marks kommuns remissvar angående strukturutredningen och sjukvården i södra Älvsborg. Där belyser man just dessa problem. Man skriver bl.a.: "Kommunen har genom att komma in i eftervården i ett tidigare skede fått ta hand om alltmer vårdtunga patienter med kraftigt ökade kostnader som följd. En uppföljning av ädelreformens konsekvenser kommer därför att göras av kommunen. Redan nu kan konstateras, att det skulle vara till fördel för berörda patienter om ett ökat samarbete kommer till stånd mellan länssjukvård, primärvård och kommunens hemsjukvård, så att vårdkedjan inte behöver brytas p.g.a. olika huvudmannaområden." Vidare önskar man att insatser i livets slutskede byggs ut i ett samarbete mellan länssjukvård, primärvård och kommunens hemsjukvård. Avslutningsvis skriver man: "Landstinget och kommunen bör öka samarbetet för att närsjukvården och kommunens vård och omsorgsorganisation på ett bättre sätt skall tillförsäkra god vård och ett effektivt resursutnyttjande." Detta är en högst aktuell beskrivning från en av våra kommuner. Det är alltså så att många människor far illa medan kommun och landsting diskuterar vem som ansvarar för vad. Det är en dubbel social nedrustning, när det offentliga inte klarar problemen och hushållens ekonomi till följd av det höga skattetrycket undergrävs, så att de själva saknar möjlighet att lösa problemen på annat sätt. Endast det fåtal som har mycket god ekonomi har någon reell valfrihet. För att en förändring skall innebära en rejäl förbättring för de enskilda, måste flera viktiga krav uppfyllas. Monopolsituationen måste brytas. Finansieringsansvaret måste skiljas från verksamhetsansvaret. Verksamheten skall kunna bedrivas av många olika vårdgivare. Det är de äldres och de sjukas villkor som skall forma vården och omsorgen. Det ligger en stor trygghet i att kunna göra egna val, och det kräver en ändrad syn på begreppet huvudmannaskap. I dag betyder det i regel att landstinget och kommunen finansierar och i egen regi producerar vård eller omsorg. Huvudmannaskapet borde i stället ses som ett yttersta ansvar för att alla har tillgång till nödvändig vård eller omsorg, men verksamheten skall kunna bedrivas av många olika vårdgivare på lika villkor. Ett huvudmannaskap för äldrevården och äldreomsorgen utformat enligt dessa principer kan sammanföras och ligga hos primärkommunerna. Då tas alla goda krafter till vara genom att enskild och offentlig verksamhet verkar på samma villkor. Den allmänna hälsoförsäkring som vi sedan länge förespråkat skulle ge en bättre vård än om sjukvården finansieras via landstingsskatten. En sådan försäkring ger valfrihet för patienten, då pengarna följer den enskilde, samtidigt som man garanteras en god sjukvård i rimlig tid. Även äldre, svårt sjuka och handikappade måste få bestämma över sin vardag genom att på lika villkor få välja olika former av service, vård och boende. Alternativ äldreomsorg som uppfyller rimliga kvalitetskrav skall ges rätt till samma stöd från det allmänna som offentligt driven verksamhet. Därmed kan olika alternativ utvecklas. Då skapas mångfald och valfrihet. När det gäller boendet måste de som så önskar erbjudas vård i hemmet så långt som möjligt. En hemtjänst av god kvalitet, dimensionerad efter den äldres behov, är då nödvändig. Patienten måste ha stor möjlighet att påverka hemtjänstinsatserna. Vi föreslår, att den som har rätt till hemtjänst skall få en "hemtjänstpeng". Då kan det bli möjligt att anställa en granne eller anhörig. Frivilliga, ideella krafter är också en god resurs, som bör tas till vara. Ett stort antal anhöriga vårdar sin make eller maka i hemmet. För att orka med uppgiften är det viktigt att det finns avlastningsplatser på geriatriska eller psykogeriatriska avdelningar eller lokala sjukhem. Även dagsjukvårdsplatser måste finnas i tillräckligt antal. Självfallet måste också äldre människor få lov att flytta från den ena kommunen till den andra. Vi moderater anser att denna rätt skall skrivas in i socialtjänstlagen. Demenssjukdomar drabbar i dag alltfler. Det finns ett flertal olika demenssjukdomar, som var och en kräver sin utredning och behandling. Det är därför viktigt att alla demensfall utreds. Detta är tyvärr inte fallet enligt ÄDEL-rapporten. För att kunna utveckla behandlingsformer för demensvården måste den forskning som sker i dag få fortsatt stöd och uppmärksamhet. Personal som arbetar inom demensvården måste också ha en god grundutbildning och garanteras kontinuerlig fortbildning. Generellt gäller att all personal inom äldreomsorg måste ha en god utbildning för att klara sitt krävande yrke så att patienterna kan få bästa möjliga vård. Till sist något om vård i livets slutskede. När vi inte längre kan bota och döden inom kort är oundviklig, bör målet vara att ge patienten livskvalitet och en lugn och värdig död. Man måste då kunna erbjuda effektiv hjälp för kroppsliga besvär och ångest. Ingen skall behöva dö med smärtor, vilket tyvärr fortfarande sker. Därför måste forskningen om smärtlindring intensifieras och vårdpersonal och läkare få tillräcklig utbildning i ämnet. Herr talman! Ämnet äldre och äldreomsorg är ett stort, angeläget och aktuellt område, som alla förr eller senare kommer i kontakt med. Vi önskar alla att våra anhöriga och vi själva skall få en god värdig vård vid vår ålderdom. Därför måste alla goda krafter samverka för att nå det målet. Vi hoppas att socialutskottets hearing har hjälpt oss en bit på rätt väg.

Herr talman! I ett välfärdssamhälle måste utgångspunkten vara att alla behövs, gamla såväl som unga. Uppnådd pensionsålder får inte betraktas som en definitiv gräns för deltagande i samhällslivet. Alla människor måste ha meningsfulla uppgifter, ha möjlighet att påverka och att samverka med andra i gemensamma angelägenheter. Människor måste visa varandra öppenhet, respekt och solidaritet oavsett ålder och andra förutsättningar. Människor har olika förutsättningar och behov, och samhällets insatser måste utgå från detta oavsett vem det gäller. För Centerpartiet är det en självklarhet att samhällets insatser för de äldre skall syfta till livskvalitet och präglas av helhetssyn med individen i centrum samt att så långt möjligt de äldres rätt till integritet och personliga önskemål skall respekteras. Utifrån denna grundsyn tänker jag framför allt gå in på de samhällsinsatser som rör de äldre som är i behov av vård och omsorg. Hela vård och omsorgssektorn har genomgått stora omstruktureringar. Den största och viktigaste reformen för de äldre var ÄDEL-reformen som påbörjades den 1 januari 1992. Innan ÄDEL-reformen hade landstingen ansvaret för vården och kommunerna skötte omsorgen. Huvudmannaskapet var tydligt, ja, men det skapade problem med samordningen på grund av bristande samsyn på den grundläggande inriktningen och att ett gemensamt system för ekonomiska prioriteringar saknades. Dessa problem skulle lösas genom ÄDEL-reformen, som innebar att kommunerna fick ett samlat ansvar för boende, service och vård. Den sociala synen på äldrevården skulle träda i förgrunden. T.ex. skulle den gamla formen av långvård, genom kommunalisering av sjukhemmen, utvecklas till ett äldreboende med mer social än medicinsk prägel och med trivsel och hemkänsla. Att äldrevården i dag inte uppfyller alla dessa förväntningar har vi på senare tid fått många vittnesmål om. Socialstyrelsen har i sin utvärdering av reformen också funnit en rad brister, men förvisso också positiva effekter som t.ex. minskade väntetider när patienterna är medicinskt färdigbehandlade. Antalet äldrebostäder har ökat väsentligt, inte minst för gruppen dementa, vilket medverkar till att den färdigbehandlade snabbt kan lämna sjukhuset. Socialstyrelsen har också konstaterat att det är de ekonomiska åtstramningarna tillsammans med en snabb medicinsk utveckling i sjukhusvården och brister i verksamhetsinriktningen i kommunernas äldreomsorg som har medfört att ÄDEL-reformens syften i alla delar inte har kunnat uppnås. Inom både sjukhemmen och de övriga särskilda boendeformerna, dvs. servicehus, ålderdomshem och gruppboende för dementa, har man inte på alla håll lyckats skapa ett äldreboende med ett mer socialt innehåll med trivsel, hemkänsla och en meningsfylld vardag. Dagverksamheten, t.ex., är inte tillräckligt stimulerande. Många har en ganska innehållslös vardag och får sällan hjälp med att komma ut. Att få hjälp med att förbättra eller åtminstone vidmakthålla sin funktionsförmåga är också en viktig aspekt av värdigt innehåll i vardagen. Men eftersom vårdplaneringen ofta är bristfällig uppmärksammas inte vare sig den enskildes sociala behov eller behov och möjligheter till rehabilitering i tillräcklig utsträckning. Speciellt inom det särskilda boendet finns också brister som rör de medicinska insatserna. Alla kommuner har inte klarat att möta sjukvårdsbehoven med tillräcklig och kompetent personal och en ändamålsenlig organisation. De kompetenshöjande åtgärder som många kommuner har satsat på har inte varit tillräckliga för att nå ÄDEL-reformens mål att integrera medicinskt och socialt arbete och förbättra vårdtagarens livskvalitet. Det finns därför behov av att förändra grund och specialutbildningar i den del av vårdsektorn som berör äldrevård och äldresjukvård. Centerpartiet anser att initiativ måste tas för att förnya kursplaner för utbildningarna inom denna del av vårdsektorn. Också i hemsjukvården finns problem, främst beroende på att det i närmare hälften av landets kommuner kvarstår parallella organisationer för vård och omsorg i hemsjukvården. Det medför sämre förutsättningar för en god vård och rehabilitering och ger sämre kontinuitet. Vi anser att det därför måste övervägas om inte ett sammanhållet huvudmannaskap skall genomföras. I takt med att kommunernas ekonomi har försämrats har även hemtjänsten förändrats. I dag är det i princip bara de som har behov av vård som beviljas hemtjänst. Det finns ojämlikheter i fördelningen av hemtjänsten. Högutbildade och högre tjänstemän får hemhjälp i större utsträckning än vad lågutbildade och arbetare får. Kvinnors behov bedöms annorlunda än mäns, även då behoven är lika stora. Dessa ojämlika förhållanden får inte accepteras. Även om personalen inom äldrevården gör en stor insats hinner man ofta inte med vanliga sociala kontakter som att prata bort en stund, trösta eller hålla en hand. Små handlingar har stor betydelse för den enskilde. Den jobbgaranti som riksdagen beslutat om för de arbetslösa som är 55 år och äldre kan komma att bli en värdefull tillgång inom äldreomsorgen. Men, herr talman, det finns också andra behov som måste tillgodoses. Många äldre som inte får hemtjänst har behov av annan service, som t.ex. fönsterputsning, gräsklippning eller inhandling. I vår äldremotion föreslår vi att dessa behov skall kunna tillgodoses genom att staten med arbetsmarknadsmedel stimulerar tjänstesektorn för äldre. Vi anser att ett system med hemservicecheckar skall införas. Checken kan köpas på posten eller i affären. Den som behöver tjänsten köper den av en godkänd firma och betalar med checken. Samtidigt som detta bidrar till att öka sysselsättningen minimeras risken för att oseriösa företag utnyttjar de äldres behov av service. Vi anser att detta förslag skall ses över i den översyn regeringen skall göra av tjänstesektorn. Det borde vara självklart att de äldre skall ha lagstadgad rätt att inom ramen för tilldelade resurser kunna välja vårdgivare på samma sätt som föräldrar har inom barnomsorgen. Det borde också vara självklart att kunna flytta närmare sina anhöriga även om det innebär till en annan kommun. Om kommunerna inte uppfyller detta löfte, som gavs då ÄDEL reformen infördes, måste lagstiftning övervägas. Samhället måste också mer uppmärksamma den tysta omsorg som de anhöriga står för. De är de främsta vårdgivarna och bär upp merparten av den samlade omsorgen av de äldre. Såväl de anhöriga som frivilligorganisationerna kommer också i framtiden att ha en mycket stor betydelse för äldrevården. Deras insatser måste få mer av samhällets stöd. Sammantaget, herr talman, måste konstateras att syftet med ÄDEL-reformen inom vissa områden inte har uppnåtts, även om det finns mycket goda exempel på hur fint äldreomsorgen i vårt land fungerar. Men inte minst måste brister som rör både det medicinska området och det sociala perspektivet avhjälpas. Flera andra frågor måste ses över, så som utbildning av personal, taxesystem som i dag kan slå mycket orättvist och inte minst frågor som rör bemötandet och respekten för de äldre och frågor som rör vård i livets slutskede. Likaså måste de ekonomiska konsekvenserna av ÄDEL-reformen utvärderas. Den stora frågan kvarstår: Hur finansiera de ökade resurser som kommer att krävas för att man skall kunna erbjuda alla äldre en god vård och omsorg i framtiden? Herr talman! Socialutskottet har i enighet lagt fram betänkandet SoU7, vilket känns mycket bra, då det för hela samhället och för så många enskilda individer är så oändligt viktiga frågor. Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet.

Herr talman! När genomgripande reformer genomförs är en uppföljning utomordentligt viktig. Detta betänkande bygger på de utvärderingar som Socialstyrelsen har gjort av ÄDEL-reformen från dess ikraftträdande den 1 januari 1992 till tiden för slutrapporten, som kom i april i år. Folkpartiet liberalerna delar socialutskottets bedömningar av de brister som fortfarande kvarstår inom äldreomsorgen, och står därför bakom utskottets betänkande. Herr talman! Många av oss såg nyligen ett TV program som heter Reportrarna, som visade mycket tydliga brister inom äldreomsorgen. Alla som såg programmet blev säkert upprörda, och många blev också förtvivlade och oroade över sin egen framtida ålderdom eller över anhöriga. De brister som programmet visade på var också mycket upprörande, och visar att det fortfarande finns mycket kvar att göra. Men bilden av svensk äldreomsorg är inte bara mörk, och oron över att åldras behöver inte vara för stor. Av Sveriges invånare är litet fler än 1,6 miljoner över 65 år. Jämfört med tidigare och jämfört med andra länder har dock de äldre i Sverige det relativt bra. Äldre mår inte dåligt över lag, eller känner sig ensamma med automatik efter den dag de har fyllt 65 år. Det är inget handikapp att vara gammal. Det är först med rörelsehinder eller ohälsa och sjukdom som åldern kan bli en försvårande omständighet. Bilden av de äldre måste modifieras. Åldersdiskriminerande attityder och fördomsfull behandling av äldre i vårt samhälle måste bekämpas med all kraft. Det kan ske genom förmedling av kunskaper om vad åldrandet innebär, t.ex. Jag har tidigare i en debatt här i riksdagen om äldre berättat om pojken som funderade omkring varför man tycker att en gammal byrå är värdefull och vacker, medan man om en människa säger att hon är gammal och ful. Vi behöver kanske tänka närmare efter vad detta innebär när det gäller attityden till de äldre. Herr talman! När vi blir gamla och sjuka eller rörelsehindrade skall vi ha rätt till en äldreomsorg som försöker stödja och ge en sådan omvårdnad att vi kan leva ett självständigt och så värdigt liv som möjligt. I ett välfärdssamhälle måste vården och omvårdnaden få ta betydande resurser i anspråk. Att det finns en väl utbyggd vård är inte bara en nödvändighet för dem som är sjuka. Det är också en viktig trygghetsfaktor för alla andra. De flesta av oss blir någon gång i livet beroende av en väl fungerande vård. För Folkpartiet liberalerna har äldrefrågorna länge haft sin givna plats högt upp på dagordningen. För tio år sedan förde vi fram kravet på eget rum på sjukhem. Då var vi ensamma. Nu tar både Socialstyrelsen och utskottet upp bristen på eget rum som ett problem. Frågan om eget rum blev för oss en symbol för en vision om bättre villkor för äldre och andra som behöver mycket vård och omsorg. Vi har haft framgång. Många sjukhem har byggts om och nya sjukhem har byggts så att det finns enkelrum, men fortfarande är en fjärdedel av rummen på sjukhemmen flerbäddsrum. Det är för oss oacceptabelt. Sjukhemmen är för de allra flesta ett permanent boende, där man har ett hyreskontrakt och betalar hyra. Då skall man inte tvingas att mot sin vilja dela rum med en eller flera andra personer utan att ha utrymme för privata tillhörigheter. Det är inte värdigt svensk äldreomsorg att människor skall berövas sin integritet på det sättet den sista tiden i livet. Därför föreslår Folkpartiet i sin ekonomiska motion att en halv miljard kronor avsätts som ett stimulansbidrag till kommunerna för att förbättra äldreboendet. Inom de särskilda boendeformerna har den medicinska vården försämrats. Som socialutskottet påpekar i betänkandet har införandet av patientavgifter i dessa boendeformer samt kravet att den sjuke äldre skall kalla på läkare lett till försämrade och glesare kontakter mellan de äldre och läkarna. Till varje särskilt boende bör det, enligt Folkpartiets mening, knytas en läkare som har ansvar för att regelbundet göra besök och se till att de gamla som bor där får en god medicinsk vård. Detta kan vara en husläkare eller en geriatriker. Det särskilda boendet och geriatriken bör också ha en nära kontakt med varandra, och framför allt måste kommuner och landsting samarbeta för de äldres bästa. Rätt hjälpmedel kan för en äldre människa innebära en möjlighet till rehabilitering eller avsevärt mycket bättre livskvalitet. I utvärderingen påpekas också brister, inte minst i samverkan, samarbete och gemensamt ansvarstagande mellan huvudmännen. Behovet av hjälpmedel uppmärksammas inte tillräckligt inom sjukvården, och om behoven upptäcks är väntetiden för att få hjälpmedlet i många fall oacceptabelt lång. Det är t.ex. inte rimligt att en 80-åring skall vänta över ett år på att få en hörapparat utprovad, vilket ibland är verkligheten i dag. Folkpartiet anser att vårdgarantin skall utökas och även omfattande tekniska hjälpmedel, så att man snabbt kan få hjälp och inte skall behöva vänta längre än tre månader på ett komplicerat hjälpmedel. Herr talman! Det finns fler brister inom äldreomsorgen än de som jag har belyst hittills i mitt anförande och vad som framkommer i utskottets betänkande. Folkpartiet liberalerna har under den allmänna motionstiden väckt en motion om äldreomsorg för valfrihet och trygghet, där vi tar upp ytterligare problem och anvisar vägar för att lösa problemen. Jag ser därför fram emot att vi i socialutskottet och i riksdagen under detta arbetsår ytterligare kommer att få ta itu med dessa frågor, som är så viktiga för de äldre och deras omsorg. Här vill jag bara ta upp ytterligare en fråga som övriga talare också har tagit upp. Det är en fråga som har varit aktuell under den senaste tiden och som verkar bli ett ökande problem i takt med att kommunernas ekonomier försämras, nämligen de äldres rätt att bo var de önskar. En äldre person som är i behov av vård och omsorg måste ha rätt att flytta till en annan kommun för att t.ex. få möjlighet att bo nära sina barn. Kommunförbundet har ju antagit en rekommendation om att personer skall få flytta vart de vill och då beredas plats inom äldreomsorgen. Detta problem har funnits tidigare. Bengt Westerberg hotade med att han kunde tänka sig en lagstiftning, om kommunerna inte skötte sig. Här i riksdagen är vi väl, som Hans Karlsson sade, överens om att man naturligtvis även som äldre och sjuk med ett vårdbehov skall kunna flytta vart man vill. Men det gäller inte ute i kommunerna, tyvärr. I min hemkommun Västerås, finns det nu flera fall där den socialdemokratiska kommunledningen vägrar människor att flytta till Västerås, därför att de har behov av vård och omsorg. Det måste därför bli ett slut på kommunarresten för de äldre. Därför anser vi oss i Folkpartiet tvingade att föreslå en laglig rätt att bo var man önskar, även om man är i behov av vård och omsorg. Herr talman! Regeringen har redan uppmärksammat en del av de brister som har kommit fram i Socialstyrelsens ÄDEL-utvärdering, och jag vill instämma i utskottets sammanfattning, att det är angeläget att de åtgärder som regeringen har aviserat för att avhjälpa bristerna inom äldrevården snabbt kommer till stånd. I övrigt yrkar jag bifall till hemställan i socialutskottets betänkande.

Herr talman! Detta är, som jag ser det, delvis en fortsättning på partiledardebatten. Där var det flera talare som tog upp vårdfrågan under partiledarrundan, framför allt Alf Svensson, som ägnade hela sitt anförande åt denna fråga. Därför borde han egentligen ha deltagit i den här debatten också. Men dessa frågor har ju också bäring på höstens budgetbehandling, där en hel del frågor återkommer. Det sägs i betänkandet: Utskottet ser med oro på de brister inom äldreomsorgen som framkommit dels i Utskottet anser att det är angeläget att de olika bristerna snarast åtgärdas. Jag tycker att det är ett bra uttalande och att det är bra att vi är eniga om detta i utskottet. Jag uppfattar nämligen detta som en rätt kraftig kritik mot de politiskt ansvariga. Vilka? Regeringen naturligtvis. Men det är även en kritik mot kommun och landstingspolitiker. Att det finns brister inom sjukvården visar ju utvärderingen av ÄDEL-reformen klart och tydligt, vilket flera talare här har belyst. Jag var själv landstingsman när ÄDEL-reformen infördes. Jag kommer ihåg den kritik som då framfördes i landstinget, för vi var också kritiska. Hur skall det gå när man slår ihop två tomma kassor till en samtidigt som man skall försöka göra förbättringar för patienterna? Det är naturligtvis en väldigt svår uppgift. Samtidigt kommer jag ihåg hur optimistiska kommunpolitikerna var. Det här problemet skulle lösa sig lätt. Det skulle inte bli medikalisering och institutionalisering osv., utan vi skulle få pigga åldringar framöver. Detta visar bara hur kunskapsnivån inom kommunerna var på den tiden. Jag tror att man i kommunerna har lärt sig en hel del efter övertagandet. Men vi får nu rapporter om att användningen av katetrar ökar och att liggsåren ökar i omfattning. I går läste jag en rapport från Stockholm, där det stod att spännbälten används till 40 % av patienterna på vissa sjukhem. Patienterna spänns alltså fast. Det tycker jag är i mesta laget. Antalet läkarbesök har minskat kraftigt. Fortfarande bråkar kommuner och landsting om ifall de skall lösa in sjukhemmen eller inte. Det finns landsting som inte har fått överlåta sina sjukhem till kommunerna, därför att kommunerna säger att det är för dyrt och att de själva vill bygga sjukhem i stället. Så där håller man på. Hjälpmedlen har också varit ett stort bekymmer, vilket Kerstin Heinemann tog upp. Men det fungerar också bra på många håll, och det gäller nu att gå vidare. Något som jag saknar litet i betänkandet, som vi diskuterade i utskottet och även vid hearingen, är frågan om en konsekvensanalys - en låginkomstutredning. Jag vet inte om det beror på ett olycksfall att frågan inte har kommit med i betänkandet. Jag vill återge vad Elvy Olsson sade på hearingen: Hur skall man kunna klara sig på 1 300-1 400 kr i månaden när de fasta utgifterna är betalda? Hur skall det räcka till läkare, medicin, telefon, tidning, hygienartiklar, sjukgymnastik m.m.? Det här är en jättestor fråga som vi politiker måste få belyst. Hur klarar sig vanligt folk i dag? De förslag som nu föreligger i budgeten oroar mig: Man föreslår höjt högkostnadsskydd för medicin, och det finns ett förslag om att ta bort de fria läkemedlen, vilket drabbar den kanske svagaste gruppen av alla med 1 300 kronor på ett enda bräde. Hur kommer det att slå? Vi måste ta reda på dessa saker. Jag kräver faktiskt en låginkomstutredning. Det har pratats mycket om det, men inte särskilt mycket har kommit fram. Häromveckan kom SCB med statistik som visar att besparingsåtgärderna har slagit hårdast mot den tiondel av inkomsttagarna som har de lägsta inkomsterna. De har fått sin disponibla inkomst sänkt med 27 %. Det rör sig alltså om 800 000 personer, eller konsumtionsenheter som det heter i statistiken. I denna grupp befinner sig många äldre och fattigpensionärer. Samtidigt visar statistiken att de inom den rikaste tiondelen har fått sina disponibla inkomster höjda med 17 %. Detta är viktiga tankeställare. Jag vill peka på ett par orsaker till att det har blivit så här. Jerzy Einhorns debattartikel i dag. Han lyfte fram att det s.k. tärandeperspektivet har fått dominera alltför mycket, och det tror jag är en allvarlig brist. Vi har sett på sjukvården enbart som en kostnad i stället för en tillgång, som man gör i andra länder. Jerzy Einhorn skriver: "Ett kollektivt vansinne är inte mindre bara därför att det är kollektivt." Han syftar på den inställning vi har till vård och äldreomsorg. En annan viktig orsak är att vi har för svaga företrädare för sjukvården i Sverige. Det är inte så många som slåss för sjukvården, men det är många som slåss för försvaret och mot nedläggningar av regementen, osv. Men vem ställer upp och slåss för sjukvården, och vilka skall göra det? Naturligtvis är det landstingspolitikerna, kommunpolitikerna och riksdagsmännen. Men det är väldigt tyst. I stället verkar de mest ägna sig åt att få budgeten att gå ihop, men det är ju inte deras huvuduppgift. De skall ju ta till vara sina medborgares intressen. Men vi kan inte heller komma ifrån detta med pengar. Jag råkar ju sitta med i HSU 2000 utredningen. Den 21 oktober skall vi presentera hur stort det omtalade gapet är. Det fattas pengar inom sjukvården. Totalt kanske det rör sig om 20 miljarder kronor för kommuner och landsting. Jag vet inte exakt var siffrorna hamnar, men det är inga småpengar. Det måste nu bli en huvuduppgift för oss att klämma fram de pengarna, och jag tror att de finns i samhället. Det är inte pengar som fattas, men de är fördelade fel. Det måste vi inse. Detta är en prioriteringsfråga som vi måste ta tag i. Det finns vissa öppningar i finansbudgeten, där det står att man måste hålla en beredskap för det. Jag hoppas att man inte bara slänger ut några miljarder i små potter inför valrörelsen. Detta är en viktig samhällsfråga, och för vår del är den oerhört högt prioriterad.

Herr talman! Det har sagts mycket fint om hur väl vi vill de äldre. Jag tror att vi alla är överens om mycket av det som redan har sagts. Jag tycker att utskottet i detta betänkande på ett bra sätt har uttryckt sin oro över de brister som finns i fråga om äldrevården och ÄDEL-reformen. Trots det känner jag en kanske ännu större oro över att äldrevården kanske är sämre än vi tror. Äldrefrågorna är viktiga och berör oss alla. De flesta av oss har äldre bland våra anhöriga, och många av oss kommer snart själva att tillhöra den äldre skaran. Det är viktigt att vi är lyhörda för de signaler som kommer om försämringar för våra äldre, så att vi kan omdisponera resurser. Det får inte vara så att vi inte har råd med solidariteten att hjälpa dem som på ålderns höst behöver vård och omsorg. Det får inte vara så att en grupp äldre som har så låg pension att de lever på marginalen skall vara tvungen att avstå från läkarvård och medicininköp. Signaler om detta kommer redan nu. Från apotek har jag hört att det inte alls är ovanligt att äldre som kommer med flera recept frågar personalen vilken av medicinerna som är viktigast, eftersom de inte kan köpa allihop. Som Stig Sandström sade, kommer priserna på läkemedel att gå upp ytterligare enligt de nya beslut som kanske fattas snart. I min hand har jag en pillerburk som i dag kostar 170 kr att lösa ut. Om det förslag som lagts fram går igenom, kommer den att kosta 900 kronor. Man förstår att det då blir besvärligt för många. Dessa bekymmer finns även inom sjukvården. Jag har hört berättas att det finns äldre som ringer och avbeställer t.ex. röntgentider. De tycker inte att de har råd att gå dit. Röntgen ingår visserligen i den tidigare betalda avgiften, men går de dit måste de sedan gå på återbesök till doktorn, vilket också kostar. Därför avbeställer de. Detta är inte hållbart. Så kan vi inte ha det. Herr talman! Det känns beklämmande att läsa i tidningarna om att åldringar på våra sjukhem i allt större omfattning binds i sina sängar och att det beror på nedskärningarna i statens bidrag till kommuner och landsting. Dessa har medfört indragning av personal, vilket till slut ger dessa tråkiga följder. Personalen hinner inte med. De hinner heller inte ta upp åldringarna i god tid, och de måste lägga dem mycket tidigare än vad som egentligen skulle vara nödvändigt. Vi i Sverige, som med all rätt kritiserar och protesterar när människor behandlas illa i andra länder, måste kritiskt granska vad som sker i vårt eget land och vilken omvårdnad vi ger våra äldre. Vi måste förbättra oss på de områden där det kanske brister i dag. Herr talman! För de flesta måste det vara obegripligt att vi inte har råd med så mycket personal som krävs för att ge de vårdbehövande den trygghet, värdighet och omvårdnad de behöver. Som det ser ut i dag sliter den kvarvarande personalen ut sig i sin ambition att göra ett bra jobb, trots den svåra personalsituation som råder. Samtidigt har vi råd att betala människor som ingenting gör, fastän de så gärna skulle vilja. En del politiker talar om att vi med statliga medel skall skapa arbetstillfällen genom att subventionera t.ex. hemhjälp och liknande eller inrätta s.k. +55-jobb. Men det är ju samma pengar. Har vi inte råd att satsa pengar inom vård och omsorg, förstår jag inte hur vi skall ha råd att satsa på detta - det är ju samma pengar! Förslag kommer samtidigt som vi vet att personaltäthet och god omvårdnad hör i ihop. Vården och omsorgen behöver mer personal, eller bör åtminstone få behålla den befintliga personalen. Jag vill också säga några ord om ÄDEL-reformen. För några år sedan besökte jag ett servicehus i min hembygd, Forsagården. Jag var inbjuden dit för att personalen där tyckte att någon politiker borde komma dit på studiebesök. Jag vet inte om någon annan hörsammade detta, men jag var där. När jag kom dit, sade man: Du skall inte bara gå runt här och titta i dag. Du får hjälpa till och jobba. Och så hängde man på mig en rock, och jag fick vara med hela dagen och hjälpa till med att ta upp, tvätta och göra i ordning åldringarna där. Det tycker jag var väldigt nyttigt. Denna enda dag gav en väldigt god bild av hur det kan vara. Jag frågade också personalen där om de hade märkt någonting av ÄDEL-reformen, men de sade: Vi måste säga som det är. Vi hade förväntat oss att vi skulle få ökade personalresurser eller något annat, men vi har inte märkt någonting sådant. Däremot har vi drabbats av neddragningar. ÄDEL-pengarna hade använts. Det lyckades man aldrig svara på. Jag tror att det finns många bra bitar i ÄDEL-reformen, men vi skall nog följa upp den. Som man frågar får man svar, heter det. När man ställer frågor till ansvariga i kommuner och landsting om hur förändringarna fungerar får man ofta till svar att det går bra; man klarar av neddragningarna. Jag förstår dem som säger det. Det är de som är ansvariga för det som sker, och de vill ju inte gärna säga att de har fattat dåliga beslut. Om man däremot frågar dem som står närmast de vårdbehövande får man helt andra svar: Det är inte så bra. Vi hinner inte göra ett bra jobb. Vi är stressade. Folk ligger i sängarna och skulle behöva göras rena, men vi klarar inte av det så fort som vi borde. Det känns inte bra. Därför ställde jag även vid utfrågningen en fråga om de undersökningar man hade gjort. Hade man frågat den personal som står närmast patienten, den äldre vårdtagaren? Som jag uppfattade det hade man inte vänt sig till den kategorin. Pensionärsorganisationerna har en viktig roll här. De bör följa upp detta och se vad som händer. De är nära, så att säga. Många gånger handlar det ju om deras egna anhöriga, kanske en make eller maka. De kan ge oss politiker väldigt tidiga och tydliga signaler om hur det står till så att vi har möjlighet att reagera. Den bild som visas i medier och som förs fram av ansvariga inom vård och omsorg går gärna i svart eller vitt. Därför är det viktigt att gå ut och titta närmare på verksamheten, och jag planerar nu att göra studiebesök såväl på servicehus som hos hemtjänsten på olika ställen för att försöka skapa mig en bild från marknivå. Med detta vill jag yrka bifall till hemställan i det här betänkandet.

Herr talman! Jag är glad över att socialministern har kommit hit till debatten i denna mycket angelägna fråga. Jag hade kanske väntat mig att det skulle vara mycket folk på åhörarläktaren, men det är trevligt att de som är här har kommit. Det hade också varit trevligt att få se Arne Thorén här, med tanke på de här frågornas aktualitet i Sverige. Jag är väldigt glad över det eniga tillkännagivandet från socialutskottet, och jag vill gärna börja med att yrka bifall till det. Det har sagts många kloka ord här i talarstolen, och jag skall försöka att inte upprepa dem. Det är svårt, för det finns så mycket man skulle vilja säga. Samtidigt är jag naturligtvis stolt efter att ha suttit och hört på partiledardebatten, där Alf Svensson på ett utomordentligt sätt har lyft fram vårdfrågorna. Det som egentligen är intressant efter den här dagen i riksdagen är ju hur det blir för den enskilda människan. Jag vill ta er med till en äldre vacker dam som heter Maja. Hon bor på landet i en liten stuga och har ett par kilometer till närmaste affär. Samhället där hon bor börjar alltmer utvecklas till att bli glesbygd. Maja är änka. Hon har en son som med sin familj bor i Schweiz. Hon saknar anhöriga i Sverige. Hon är vital och berättar gärna med inlevelse om sitt långa liv. När maken dog för tio år sedan började hon bli ganska ensam. Inte nog med att livskamraten försvann. Många i vänskapskretsen har också försvunnit. Fler och fler bekanta har fallit bort allteftersom tiden har gått, och numera har hon sitt umgänge mest med andra änkor, radio och TV. Hon är en sällskapsmänniska och har tidigare varit mycket föreningsaktiv, men nu orkar hon inte med aktiviteter utanför hemmet. För fem år sedan fick Maja en propp i hjärnan. Sedan dess har hon besvär av ständig yrsel. För tre år sedan genomgick hon en höftledsoperation då nya höftkulor sattes in. Hon är tacksam för den sjukvård som hon har fått, men kroppen är inte som den var förr. Hon går stappligt och rör sig ogärna utan sina ständiga stöd, nämligen ett par bockar. Hon vill helst bo hemma i sin egen stuga. Hon kan tänka sig att bo på ett ålderdomshem med andra pensionärer, men det saknas platser, och hemtjänstassistenten säger att hon är för bra för att få vara på ålderdomshemmet. Nätterna är jobbiga, speciellt när hon måste gå på toaletten. Hon är så yr, och det känns så otryggt. Maja har hemtjänst två timmar per dag. Hon har inte råd med mer. Det är främst två önskemål som Maja har. Det ena är att ha hembakade bullar i frysen, men det finns ingen som kan baka dem. Kommunens folk får inte göra det. Det är nämligen inte vård att baka bullar. Hennes andra önskemål är att få sina fönster putsade ibland, men det är samma sak med fönster som med bullar: De anses inte viktiga. De få vänner som Maja har kan inte heller hjälpa till. De är lika gamla och skröpliga som hon. Ibland funderar Maja på att anlita svart arbetskraft, men det känns inte bra. Så har Maja aldrig gjort. Hon undrar varför inte kommunens hemtjänst skulle kunna hjälpa till. Det är ju en tjänst som är till för henne och som hon ärligt betalar för. Maja brukar fråga sig varför hon inte får styra över de tjänster som hon skall få och varför hon inte får påverka sin egen ålderdom. Om hon riktigt fick önska, då skulle hon vilja ha en plats på ålderdomshemmet på vintern. Då kan det vara extra jobbigt på grund av klimatet. Sedan skulle hon vilja bo i sin egen stuga på sommaren. Men så går det inte till, det vet hon ju. Det finns regler för det. Ofta känner Maja att hon inte passar in någonstans. Familjen finns inte längre, vännerna har försvunnit och kommunen känner hon är litet opersonlig. Det finns ingen som riktigt känner ansvar för henne som person. Samtidigt tycker hon att det är synd att klaga. Hon är tillräckligt gammal för att minnas krigsåren. Så länge man har fred och får mat skall man inte klaga, brukar hon säga. Det gäller att anpassa sig. Men ofta tänker hon på hur det hade varit om bara Harry hade levat. Då hade de i alla fall varit två. Majas situation är ju absolut ingen tårdrypande historia. Det är inte direkt en uppvisning i mänskligt lidande. Jämför man med hur många andra människor har det kan man kanske tycka att Maja har det ganska bra. Samtidigt finns det bakom den lågmälda ytan många behov som aldrig kommer fram och som är viktiga för henne. Maja är i sin situation inte unik - tvärtom. Hon är representant för en mycket stor grupp, en grupp som är diffus, som inte är organiserad, som inte ställer krav och som inte stör någon ordning. Men man kan fråga sig om det är nödvändigt att kommunens reglemente ser ut som det gör på många platser. Jag är medveten om att det inte ser likadant ut på alla ställen i vårt land. Men är det ändå inte rimligt att de äldre skall kunna få styra mer över vilken hjälp de skall få? Varför skall det vara omöjligt för alla utom för miljonärer att få köpa hushållstjänster till en rimlig kostnad? Att en hantverkare kommer och lägger ett golv är ett arbete som staten kan subventionera. Men om samma hantverkare byter kläder och börjar bona golven så är det plötsligt inget värt. Varför är det på det sättet? Finns det respekt för gamla i äldrevården? Vad är egentligen god vårdkvalitet? Och vem är det som avgör om den är god? Herr talman! Ingen politiker i världen kan och vill hindra åldrandet och det faktum att människor dör och lämnar ensamma anförvanter efter sig. Men man kan fråga vad det är för fel på vår samhällsgemenskap när det finns så många människor som sitter ensamma var och en för sig i sitt lilla revir. Ensamheten är troligen vår tids största folksjukdom. Hur kunde det bli så här? Vad tappade vi på vägen från bondesamhällets arbetsoch livsgemenskap via industrialismen till det postmoderna s.k. K-samhället. Jag tycker att dessa synpunkter inför utformandet av god äldreomsorg är värdefulla att ha med sig. Jag tror att ordet trygghet skulle stå som ett absolut honnörsord när vi talar om äldrevård och äldreomsorg, där det blir mänsklighet, där det blir individuell omsorg och omtanke. Vi vet ju alla att tiotusentals människor som arbetar inom hemtjänst och äldrevård i dag gör sitt allra bästa för att ge en god omsorg om de äldre. Men min fråga är: Hur skall det gå när man minskar resurserna mer och mer för varje år som går? Det kan näppeligen vara rimligt att 30 000 människor under den kommande perioden skall avskedas från sina jobb när de så innerligt väl behövs. Hur man än bär sig åt tror jag inte att man kommer att klara en äldrevård i framtiden utan ökade resurser. Det är just det som är skälet till att vi kristdemokrater nu har gnetat på i stort sett varje post i vårt budgetförslag för att få extra resurser till kommuner och landsting. Jag hoppas också att vi framöver i handling skall kunna visa att det som vi i dag har framställt, vårt tillkännagivande till regeringen om äldrefrågorna, följs av praktisk handling och att det avsätts pengar. Kom ihåg att en sak som är säker är att om du och jag får leva blir vi gamla, och då kommer detta nära. Jag tror ibland att det är så viktigt att vi alla politiker verkligen går ut precis som Thomas Julin har gjort och som jag kontinuerligt har möjlighet att göra och verkligen känner hur det är. Det är så lätt när man talar om ett kollektiv att känna att det är en bit ifrån. Men när det är människor som kommer nära, då får vi den rätta empatin som är den allra bästa grunden för bra och kloka beslut.

Herr talman! Jag hade inte tänkt att replikera eftersom det är ett enigt betänkande som vi diskuterar, och jag tycker att det finns skäl att slå vakt om den enigheten även när vi kommer till kammaren. Att det finns brister i äldreomsorgen vet vi alla. Men det uttalande som utskottet gör tar inte sikte på att peka ut någon som är skyldig. Vi har alla ett gemensamt ansvar att ta itu med de problem som finns. För att klara framtidens behov inom äldreomsorgen och inom andra samhällsområden behöver vi en stark ekonomi. Och jag tror inte att det är någon av oss som har något eget sedeltryckeri att ta fram i dessa sammanhang. Vi måste därför åstadkomma en stark ekonomi genom gemensamt arbete i Sverige. Jag tror också att det finns skäl att slå vakt om den här enigheten inom äldreomsorgen, därför att om vi är eniga och står upp för det innebär det också att det ligger en annan styrka bakom de ambitioner som vi alla uttrycker. Därför ansträngde vi socialdemokrater oss mycket starkt för att uppnå enighet i detta fall. Jag hoppas också att den enigheten består fullt ut även framöver. På det sättet har vi lättare att nå de mål som vi alla står bakom.

Herr talman! Jag har inte på något sätt velat visa att det är någon oenighet i det som vi har skrivit, om Hans Karlsson trodde det. Jag har bara velat fördjupa tanken på att om det skall bli verklighet krävs det resurser. Då måste vi hjälpas åt att prioritera dessa resurser, så att det som vi skriver verkligen kan komma de äldre till godo. Det är mitt förtydligande. Jag har sagt att vi från kristdemokratiskt håll gärna vill vara med och samarbeta och hitta gemensamma lösningar för en god sak. Det står fortfarande fast. Men kom ihåg, Hans Karlsson, att det krävs resurser.
Herr talman! Jag har inte pekat ut Chatrine Pålsson i min ambition att understryka enigheten. Det finns fler som har skäl att ta till sig det som jag har sagt. Ingen tvivlar på behovet av att åstadkomma mer resurser. Det trodde jag var en självklarhet för oss som har haft möjlighet att se in i vad framtiden innebär på det här området. Jag tycker inte heller att det finns något skäl att här i riksdagens kammare stå och slå sig för bröstet och säga att man minsann åker runt och tittar hur det är i verkligheten. Jag skulle vilja säga att den riksdagsledamot som inte gör det har anledning att skämmas. Jag förutsätter att alla gör det.

Herr talman! Det hade helt klart varit väldigt mycket enklare för mig att gå upp här och säga: Visst håller vi moderater med regeringen och de andra partierna om att man skall förbjuda destillationsapparater. Det är väl ingen i den här församlingen som försvarar hembränning av sprit, och det finns knappast några opinioner att hämta genom att tillåta innehav av sådan här utrustning. Jag har inte ens ett brinnande engagemang för att försvara människors rätt att inneha just destillationsapparater. Men jag kan lova att jag har ett engagemang när det gäller att bryta med den reflexmässighet med vilken politiker ofta visar att de vill införa nya förbud och nya regleringar så fort ett fenomen dyker upp som de inte gillar. Anledningen till den moderata reservationen är just att vi inte heller i det här fallet tror att man kan komma åt problemen på alkoholens område genom nya lagregleringar. Då skall man hellre låta bli att införa nya regleringar och nya förbud. Det är inte det faktum att det finns destillationsapparater som gör att människor sätter i gång med tillverkning av egen sprit. Därför är det så synd att det i regeringens förslag inte finns någon som helst analys av varför det tillverkas illegal sprit. Ingen koppling görs t.ex. mellan den mycket restriktiva svenska alkoholpolitiken och den hembränning som förekommer och som enligt vissa undersökningar, tyvärr, tycks öka. Vi tycker att man skall göra en undersökning för att utreda sambanden. Det gäller att kontrollera varför det är så intressant för just svenskar att köpa och att dricka hembränt. Koppla gärna ihop det med att det är precis likadant i Norge - vårt grannland som tävlar med oss inte bara i skidåkning och andra OS-grenar utan också vad gäller förbuds och högskattelagstiftning på alkoholens område. Det finns starka skäl att anta att för varje ny reglering, varje nytt förbud och varje högre skatt tappar alkohollagstiftningen ytterligare förtroende och respekt bland våra medborgare. Konsumtionen av hembränd sprit och smuggelsprit går ytterligare upp. Därmed fortsätter vi att förvärra situationen. Vi förändrar då kanske beteendet. Man handlar inte längre via lagliga källor. Men vi förändrar inte konsumtionen av alkohol, särskilt inte bland dem som har ett verkligt sug efter alkohol, som alltså utvecklat ett missbruk. Vi får en situation där de som mer eller mindre har problem med alkohol i stället får tag i alkohol via verksamheter där vi inte har någon som helst insyn. Genom att fortsätta på den svenska linjen och lägga all kraft på att försöka minska den mätbara totalkonsumtionen i form av försäljning från Systembolaget och utskänkningsställen och genom att göra försäljningen ännu krångligare, blir det framför allt det normala bruket av alkohol som vi förhindrar. De som har utvecklat ett missbruk kommer alltid att prioritera detta i sin ekonomi. De kommer också att fortsätta att vara mycket angelägna om att få tag på alkohol. I stället för att fortsätta med att ge varje konsument dåligt samvete för varje droppe alkohol som dricks och med att tala om att vederbörande minsann bidrar till totalkonsumtionen och att därmed något väldigt omoraliskt görs - detta bidrar givetvis också till att människor slutar lyssna och i stället slår dövörat till - måste man självklart satsa ännu mera på information. Det är den linje som vi moderater förespråkar. Man måste tala om för människor att det finns ett normalt bruk, men det finns också en gräns för när det går över till missbruk och blir farligt. Det finns alltså goda skäl att anta att det är den här bilden, inte det faktum att just innehav av destillationsapparat inte är förbjuden i lag, som bidrar till en stor konsumtion av hembränd sprit. Om regeringen och vi här i riksdagen på allvar vill komma åt problemet med hembränt måste vi i stället se över hela den svenska alkoholpolitiken i ett stort samlat grepp - inte fortsätta på den inslagna vägen och detaljreglera. Herr talman! Avslutningsvis skall självklart såsom i dag den som har bränt sprit olagligt fråntas och inte heller få tillbaka den utrustning som har använts. Men det mest logiska torde att vara att låta det stanna vid det.

Herr talman! Detta betänkande handlar om förbud mot destillationsapparater. Jag yrkar redan här bifall till utskottets hemställan och avslag på den moderata reservationen. Utskottet har i detta betänkande krävt ett förbud mot destillationsapparater. Som alla förstår är tanken, som också en del motionärer pekar på, att hjälpa polisen att motverka hembränning. Hembränning är inte längre någonting som bara kan skoja bort. Det är inte bara något som pågår i de mörka skogarna. Det skapar stora problem, inte minst för våra unga som på ett lätt och billigt sätt får problem på grund av att det finns skrupelfria individer som tillhandahåller hembränt. Vi läser dagligen om tillslag. Ungdomar vittnar om hur lätt det är att få tag i hembränt. Detta kan verka oskyldigt och harmlöst. Men vi läste häromdagen om några ungdomar som hade fått i sig träsprit, och en av dem hade förlorat synen. Detta kan vi inte längre skämta bort. De föräldrar som drabbats kan säkert hålla sig för skratt när deras barn skadats. Utskottets majoritet är helt medveten om att ett förbud mot innehav av destillationsapparater inte räcker till i denna fråga. Det måste till helt andra insatser. Här har vi en lagstiftning som borde räcka till. Polisens resurser måste däremot bli större på detta område. Men det måste också till en helt annan syn på detta problem, som räknas som ett ringa brott. Brottet måste tas på allvar. Många av dessa individer säljer till minderåriga. Vi håller med de motionärer som menar att mycket stora informationsinsatser måste till om det inte skall bli katastrofala följder. En majoritet i denna kammare ställer sig bakom totalkonsumtionsmodellen, vilken innebär att ju fler som dricker alkohol desto fler är det som råkar illa ut eller blir beroende. Målet måste vara att begränsa alkoholskadorna. Ett sätt är enligt majoriteten i kammaren att minska tillgängligheten. Totalkonsumtionsmodellen är inte enbart ett svenskt påfund utan är helt vedertagen av WHO. Moderaterna är som vanligt emot allt som minskar tillgängligheten. Man kan undra vad det är för ideologi som styr när människors hälsa och välbefinnande uppenbart sätts på spel. Man vet att destillationsapparater i enskild ägo oftast används till att framställa alkohol som säljs utan urskillning till unga och andra svaga grupper. Inte ens här kan Moderaterna ansluta sig till en bred majoritet i denna kammare. Skall friheten göra att man inte tar ansvar för sin nästa? Vi vet att våra sjukhus belastas med människor med alkoholrelaterade sjukdomar. Skall vi också fortsättningsvis blunda för detta? Kvinnors alkoholism ökar katastrofalt. Barn föds med alkoholskador. Vi kan inte längre stoppa huvudet i sanden, utan vi måste ta ansvar och pröva alla medel för att hjälpa dessa utsatta människor. Kan det vara för mycket begärt att den som klarar av alkoholen gör sig det lilla besvär som det är att slå vakt om en restriktiv alkoholpolitik? Herr talman! Helt klart är utskottet berett att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att begränsa den illegala verksamheten på alkoholens område sedan det gjorts en kartläggning av omfattningen och karaktären av den olovliga sprittillverkningen.

Herr talman! Jag börjar med att be om ursäkt för att jag har litet svårt att hänga med i de svängar, logiska eller ologiska, som Annika Jonsell här gjorde när hon här försökta förklara varför man inte från Moderaternas sida ville ställa upp på förändringen i lagen. Jag delar uppfattningen att Sverige behöver utveckla en ny alkoholpolitik som tar hänsyn till att vi genom vårt EU-medlemskap har begränsat våra möjligheter att använda skatteinstrumentet. Men en sådan politik bör alltjämt bygga på totalkonsumtionsmodellen. All samlad erfarenhet och forskning visar entydigt att finns ett samband mellan totalkonsumtionen och alkoholskadorna. En ny alkoholpolitik skall också ha som sitt främsta mål att få människor att så långt som möjligt avhålla sig helt från att dricka alkohol. Att ge upp detta mål, såsom socialministern nyligen antydde, vore att kapitulera. Att samhället skulle anamma samma inställning till problemet som tyvärr alldeles för många i vuxengenerationen har när det gäller ungdomarna, att det är bättre att försöka lära människor att konsumera måttligt än att få dem att helt avstå från alkohol, är en farlig strategi, och mycket vansklig om man skall omsätta den i praktiskt verklighet. Attityden till alkohol från samhällets sida är på många sätt viktigare än regler och bestämmelser. Attityden är det som styr många människors ställningstagande till sin egen alkoholkonsumtion. Om prisinstrumentet genom vårt EU-medlemskap blivit mindre användbart måste slutsatsen rimligen bli att vi i en framtida alkoholpolitik måste använda de kända och tillgängliga instrument som vi redan har desto bättre och effektivare. Jag förstår att Moderaterna menar att vi mer eller mindre också skall avhända oss dessa instrument. Vad är det egentligen för ny alkoholpolitik som Moderaterna har tänkt sig, och vad skall den inrymma? När man nu inte vill använda prisinstrumentet, och dessutom tar bort de restriktioner som för övrigt finns, vill man inte heller acceptera totalkonsumtionsmodellen, och man vill tydligen också att folk skall ha rätt att ha hembränningsapparater. Vad är det för slags alkoholpolitik? Jag menar att det är avsaknad av alkoholpolitik. Det är ett slags icke-lagstiftning i något slags nyliberal anda. På en punkt är Moderaterna beredda att skärpa lagstiftningen. Det gäller de människor som redan har råkat ut för problem. Där har man sagt att man vill gå hårdare fram. Egentligen är det inte särskilt intressant i det här sammanhanget. Vad detta betänkande handlar om är inte så mycket alkoholpolitik utan mer konsekvent lagstiftning. Hembränning är som bekant, vilket sades här förut, fortfarande förbjudet i detta land. Ingen har såvitt jag har förstått tänkt att upphäva det förbudet. På den punkten har inte lagen förändrats. Men i och med att den nya alkohollagen trädde i kraft förra året uppstod en lucka i lagen som innebär att det är förbjudet att bränna men inte förbjudet att inneha hembränningsapparat. Det är en brist på logik. Jag får alltså ha en hembränningsapparat hemma, bara jag inte använder den. Man kan fråga sig vad jag nu i så fall skall ha den till. Om polisen kommer hem till mig och upptäcker min lilla hembränningsapparat kan man inte ta den i beslag om man inte samtidigt kan bevisa att jag har använt den för just sprittillverkning. Hittar man samtidigt exempelvis tio liter mäsk och några liter hemkörd sprit kan man likväl inte beslagta apparaten. Man måste nämligen kunna bevisa att den sprit och den mäsk jag har kommit från och använts i just den apparaten. Annars kan man inte beslagta den. Man kan beslagta mäsken och spriten men inte hembränningsapparaten. När polisen gått kan jag i lugn och ro fortsätta som förut, och sedan kan jag sälja apparaten, eftersom inte heller det är förbjudet. Detta har lett till både löjeväckande och närmast komiska inslag där polisen ibland har tvingats återlämna apparaten till den misstänkte, eftersom åklagare inte har funnit att det finns en koppling mellan den beslagtagna spriten och just den apparaten.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
Herr talman! Roland Larsson efterlyste moderaternas alternativ när det gäller alkoholpolitiken. Som jag sade förordar vi i stället en ökad information till människor om vilka risker just missbruket av alkohol har. För att ge ett bra exempel vill jag nämna den metod som har använts med stor framgång i den kanadensiska delstaten Québec. Där har man kombinerat en mycket omfattande liberalisering på alkoholpolitikens område med en stor informationskampanj och ett stort upplysningsarbete. Detta har gett mycket bra resultat. Man har även tagit efter denna metod i andra delstater, både i Kanada och i USA, med samma goda resultat.
Herr talman! Jag delar visserligen inte den uppfattning som moderaterna har, men jag respekterar den. Men jag har svårt att se logiken i det hela. Det finns inget samband mellan det exempel som Annika Jonsell talade om och det förhållandet att vi i dag har en lucka i lagstiftningen som innebär att det är förbjudet att bränna hemma - Annika Jonsell säger i och för sig att också moderaterna vill ha ett sådant förbud även i fortsättningen - men att man inte kan åtgärda denna hembränning i tillräcklig omfattning. Det här är mera en fråga om polisens möjligheter att kunna arbeta. Det blir närmast löjeväckande om det är så som det har framgått av olika tidningar, att polisen måste köra hem apparaten igen till hembrännaren bara för att man inte kan bevisa något samband. Det är i och för sig intressant att diskutera en ny alkoholpolitik och dess innehåll. Men detta är mera en fråga om juridisk konsekvens.
Herr talman! Här gäller detsamma som för det mesta av brottsligheten. Det är först om någon blir överbevisad om brott som man kan beslagta den utrustning som har använts. Jag försökte visa på något som på allvar skulle kunna minska problemet med hembränning. Vår politik är ett alternativ till denna detaljreglering som innebär att man förbjuder destillationsapparater i största allmänhet. Vi ser inte att detta i sig kan minska problemet med hembränning, vilket är det allra viktigaste målet.
Herr talman! Jag tror att Annika Jonsell och moderaterna litet grand har missförstått vad lagförslaget egentligen innebär och vad den nuvarande ordningen innebär. Om någon har begått en brottslig handling och använt någon typ av utrustning kan man beslagta den. Men så enkelt är det inte i det här fallet. Även om man kan bevisa att någon har bränt hemma och t.o.m. sålt den spriten kan man samtidigt inte bevisa att det är just den innehavda apparaten som har använts för ändamålet. Därför kan den inte beslagtas. Medge att detta är en komplikation att man måste kunna bevisa ett samband, Annika Jonsell!

Herr talman! Alkolholpolitiska kommissionen, som lade fram sitt betänkande för ett par år sedan, skrev om inriktningen av svensk alkoholpolitik. Man betonade bl.a. att den skall verka för att hela befolkningen har återhållsamma alkoholvanor i syfte att sprida och befästa alkoholkultur under ansvar, dvs. visa respekt för alkoholen. Detta är ett mål i samklang med det mål som Världshälsoorganisationen har satt upp och som innebär en sänkning av alkoholkonsumtionen med 25 % - låt vara att vi inte hinner uppnå målet till år 2000 räknat från 1980, men det är ändå målet. För att nå det målet fordras en samstämd politik där alla delar fungerar och går åt samma håll. Det som vi i dag diskuterar är en liten men en väldigt viktig del i en lagstiftning, nämligen ett hål som vi skall täppa till. Jag tänker inte närmare gå in på det, eftersom både Rinaldo Karlsson och Roland Larsson mycket tydligt har talat om detta. Jag instämmer därför i deras inlägg. Den svenska alkoholpolitiken bygger på såväl folkhälsoarbete, vård, behandling, rehabilitering som lagar. Jag är inte överens med moderaterna om att det läggs för mycket tonvikt vid lagstiftningen. Moderaterna talar om ett bristande folkligt stöd för lagstiftning. Jag vill då fråga: Är det de välartikulerade, starka människorna som utgör det folkliga stödet? Eller är det alla de som lider av konsekvenserna av alkoholens skadeverkningar, våld och annat? Har man lyssnat till dem? De är kanske inte så röststarka, men det är dessa grupper som vi i Folkpartiet liberalerna brukar lyssna till när vi formulerar vår politik. En fråga som har tagits upp väldigt litet i diskussionen är det som står bakom "m.m." i betänkandet. Det är faktiskt en väldigt viktig del som jag tycker att alla i denna kammare bör ta del av. Socialutskottet och skatteutskottet har haft en gemensam utfrågning. Med anledning av det som då framkom utgår utskottet ifrån att regeringen ägnar frågorna om alkoholpolitikens fortsatta inriktning och innehåll ytterligare uppmärksamhet och återkommer till riksdagen med förslag så snart som möjligt - detta mot bakgrund av det som händer när vi nu är med i EU. Jag hoppas att ett sådant förslag kommer att inrymma en rad av de punkter som Folkpartiet liberalerna har tagit upp i årets partimotion om beroende. Här lägger vi stor vikt vid upplysning och opinionsbildning. Det arbetet måste intensifieras, i synnerhet om alkoholen blir lättillgängligare och billigare. Vi tar också upp sjukvård och socialvård, kvinnor och alkohol och mycket annat. En fråga som säkert kommer att debatteras mycket i vår kammare framöver är den alkoläsk som Systembolaget av hälsoskäl sade nej till. Man insåg riskerna med användningen av denna dryck. De brittiska erfarenheterna är förödande. Där förbjuder vissa kommuner användning av alkoläsk på grund av de nackdelar som den för med sig främst när det gäller ungdomars alkoholbruk. Också en del pubar har gått in för att inte sälja alkoläsk. Men Alkoholsortimentsnämnden har kommit fram till att vårt Systembolag inte kan avvisa försäljning av denna läsk. Den har nu blivit "försäljningssuccé", och vi kan hamna i den situation som man i England har hamnat i, där problemen bland barn och ungdom har blivit mycket stora. Jag hoppas att regeringen håller ögonen på denna utveckling i samband med att man nu går utskottets uttalande i betänkandet till mötes. Andra frågor som jag hoppas också skall tas upp i det sammanhanget är den forskning som behövs angående konsumtion, prevention och behandling. Vi måste lära oss mera om vad det är för faktorer som styr dessa tre saker. Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet och avslag på moderaternas reservation.

Herr talman! Också jag från kristdemokraterna vill yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet och avslag på moderaternas motion. Vi anser att alkoholen i allmänhet och hembränningen i synnerhet innebär ett stort hot mot vårt folks hälsa. Vi riskerar att få en situation liknande den i slutet av 1800-talet då husbehovsbränningen var accepterad och svenska folket var på väg att supa ihjäl sig. Det vore fruktansvärt. Hittills gjorda polisingripanden visar att hembränning är mycket vanligt. Enligt alkoholkommissionen är de beräkningar som Svenska bryggareföreningen och Kolk har gjort alltför högt tilltagna. Man beräknade att hembränningen uppgick till 4 miljoner liter beräknat på hundraprocentig alkohol. Men enligt mer trovärdiga beräkningar av vice direktör Björn Hibell från CAN och Eckart Kühlhorn, professor vid samhällsvetenskapliga institutionen i Stockholm, kan hembränningen faktiskt utgöra 25 100-procentig alkohol. Redan med denna lägre bedömning är det skakande. Särskilt illavarslande är att konsumtionen av hembränt blivit allmän i lägre åldrar. I en undersökning som CAN gjort om ungdomars alkoholvanor 1994 30 % av flickorna ja. Bara tre år senare, alltså 1994, svarade 41 % av pojkarna och 41 % av flickorna ja. Det är en kraftig ökning när det gäller flickorna - nära hälften. Situationen är alltså alarmerande. Det finns en bred politisk enighet om att ungdomar upp till 20 års ålder över huvud taget inte skall dricka alkohol. Att langa alkohol - dessutom hembränt - är olagligt. Då är det en självklarhet att det redskap som man tar fram spriten med, destillationsapparaten, också skall vara förbjudet, precis som vi har ett förbud mot illegalt innehav av pistoler och andra vapen eller knark. All alkohol är skadlig för växande ungdomar, det vet vi. Den hembrända spriten är dessutom ofta av dålig kvalitet, inte sällan med inslag av träsprit som vi vet kan leda till i värsta fall döden, inte sällan blindhet. Moderaterna vill överge totalkonsumtionsmodellen, trots att all vetenskaplig forskning pekar på att det sättet att angripa problematiken har bäst faktagrund. Sverige skall minska konsumtionen med 25 % fram till år 2000. Det ställer inte Moderaterna upp på - så har jag i alla fall förstått det. Det tycker jag är orimligt. Vi kristdemokrater tillsammans med utskottet trycker på att vi vill ha alkoholfria zoner. En av dessa är det uppväxande släktet, barnen och ungdomarna, som helt skall bevaras från ett alkoholmönster och alkoholkonsumtion. Vi vet att ju längre vi kan skjuta fram debuten, den första fyllan, av alkoholbruk, även det s.k. normala bruket, desto mindre skador kommer den unga människan att få. Andra vita zoner är de gravida kvinnorna. Det fetala alkoholsyndromet blir alltmer utbrett, alltfler missbildade barn föds. I trafiken vill vi över huvud taget inte att det skall finnas alkohol, inte heller i arbetslivet. Det är självklarheter. Jag behöver inte från riksdagens talarstol understryka vikten av att varje arbetsplats skall vara alkoholfri. Moderaterna har lagt en mycket genomtänkt ekonomisk motion. Men de goda ekonomer som moderaterna är borde de också ta fram hur man skall finansiera en alkoholpolitik med denna typ av liberalisering. Låt oss anta att vi valde att följa danskarna, såsom man hör moderater föreslå, och släppte spriten ned till speciaffärerna, med vin, sprit och starköl lätt åtkomligt. Hur skulle vi ha råd att ha det så? I Sverige ligger i sjuksängar i 20 % av fallen en alkoholist. Alltså i var femte sjukhussäng ligger någon med en alkoholrelaterad sjukdom. I Danmark är sjukhuskostnaderna för alkoholrelaterade sjukdomar tre gånger högre. Hur i all världen skulle vi rent ekonomiskt ha råd att ha en liberalare alkoholpolitik? Det förefaller mig rent ekonomiskt vansinnigt, för att inte tala om vilken fruktansvärd mänsklig tragedi det skulle innebära. Så bilden av den glade och jovialiske dansken, som sitter med sitt bir med sitt danska gemyt är helt enkelt inte sann. Det kostar för mycket. Dessutom leder alkoholbruket och alkoholmissbruket mycket ofta till att man går vidare till andra droger. Det är inte en slump att Christiania ligger på västra sidan av sundet, inte östra. Nej, Moderaternas alkoholpolitik saknar verklighetsförankring, den kan vi omöjligt acceptera. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är bra att vi i dag tar beslut om förbud mot innehav av destillationsapparater. Det gör att polisen kan arbeta förebyggande genom att beslagta hembränningsapparater trots att de inte används för tillverkning av sprit just för tillfället. Det är bra, men det behövs fler åtgärder. Vi från Norrbottensbänken har lagt en motion om strängare straff för hembränning. Anledningen är den allt större förekomsten av hembränd sprit och försäljning till allt yngre ungdomar. Därför vill jag tala om för er vad som hänt i min hemkommun Gällivare de senaste åren. Enligt polisen har hembränningen ökat markant de senaste fyra fem åren. Ett tecken är att 70 % av den beslagtagna alkohol som ungdomar bär på sig är hembränd. En undersökning som gjorts bland ungdomar i årskurs 9 visar att 50 % har smakat hembränd sprit. Den är lätt att få tag på och den är billig. De flesta ungdomar vet hur man får ta på hembränt, genom kompisar eller direkt från tillverkaren. Dessutom får man det sju dagar i veckan, dygnet runt. Många ungdomar har den senaste vintern tagits in på akuten för alkoholförgiftning. Många har varit nära döden, t.ex. de som somnat i snödrivan, men tack vare den snabba vården har de klarat sig. De hade druckit för mycket hembränt och blivit förgiftade. Ofta är den hembrända spriten starkare och dessutom av sämre kvalitet. Jag vill poängtera att hembränning och försäljning av illegalt tillverkad sprit inte är någonting som bara förekommer i Gällivare. Rapporter från hela landet visar att hembränt och försäljning till ungdomar förekommer på de flesta ställen. Att Gällivare nu blivit så omtalat beror på de åtgärder som kommunen vidtar och den fokusering som frågan fått i massmedierna. Det finns många profithungriga tillverkare och försäljare, och det är mycket lönsamt att tillverka och sälja sprit. Jag har fått uppgifter om att det kostar ca 10 kr att tillverka en liter sprit. Säljer man den för 100 kr har man tjänat 90 kr Det handlar om stora pengar. Det går för den enskilde hembrännaren att tjäna 30 000-40 000 kr i månaden, men det är samhället som får ta konsekvenserna av ett ökat alkoholmissbruk i tidiga åldrar. Det finns de som säger att narkotikahandlare gått över till att illegalt tillverka sprit därför att det är där de riktigt stora inkomstchanserna finns. Det är också lägre straffsatser om man ägnar sig åt hembränning i stället för narkotikahandel, och risken för upptäckt är mindre. De som affärsmässigt tillverkar och säljer sprit olagligt räknar med att någon gång bli avslöjade och i sina ekonomiska kalkyler räknar de in de små bötesbelopp som de då kan dömas till. Straffen bör därför skärpas i avskräckande syfte. Samhället måste kraftfullt agera och tydliggöra att hembränning är en brottslig handling. Återupprepad brottslighet skall alltid leda till den strängare straffsatsen fängelse. Brottet skall anses som grovt och leda till fängelse om försäljningen riktas till ungdomar under 20 år. Det är viktigt med en samsyn i hela samhället, och jag vill tala om att alla politiska partier i Gällivare ställt sig bakom dessa krav. Dessutom har det påbörjats ett projekt "Ungdom mot droger", som riktar sig till ungdomar i årskurserna 6-9. Syftet är att få ungdomar att avhålla sig från alkohol och fördröja alkoholdebuten. Dessutom har Gällivare fått ta del av de pengar regeringen avsatt till olika lokala och regionala projekt för att förhindra eller försvåra olovlig sprithantering. Nu tror jag inte att det räcker med bara strängare straff och projekt för att komma till rätta med problemen. Även en attitydförändring behövs. I Sverige anses hembränningen som något av ett kulturarv. Vi skriver visor om hembränning, och det finns något av en romantisk aura kring den puttrande pannan i skogsbacken. Det finns dock inget av romantik i att ungdomar dricker sig berusade av hembränd sprit och hamnar på sjukhus, i att alkoholdebuten kryper allt längre ned i åldrarna och i att missbrukarna blir allt yngre. Mycket information behövs: insatser från föräldrar, skola, folkrörelser och polis. Den fråga man bör ställa sig är: Utskottet har i betänkandet skrivit om den kartläggning som regeringen tagit initiativ till och som skall vara klar den 1 januari 1997. Den kan ge svar på en del av frågorna. Det är bra att regeringen engagerar sig, och jag hoppas att regeringens initiativ också leder till ökade aktiviteter hos kommunerna. Herr talman! Utskottet har avstyrkt vår motion, men som utskottet hänvisar till har socialministern sagt att det utredningsarbete som pågår kommer att innehålla en översyn av straffpåföljden när det gäller distribution av hembränt till ungdomar. Vi kommer därför med intresse att följa den vidare utvecklingen, och vi ser fram mot höjda straff för hembrännare som säljer sprit till ungdomar.

Herr talman! Jag tycker att Roland Larsson gjorde en bra beskrivning av vad som händer när man försöker beslagta en hembränningsapparat i dag. Också jag har hört sådana historier, och man har flera gånger i tidningarna kunnat se att polisen har fått lämna tillbaka apparater. Det är därför bra att vi nu äntligen får ett förbud mot hembränningsapparater. Lagstiftningen har tidigare upplevts närmast som ett dåligt skämt. Men det räcker inte med det här beslutet, utan vi måste mycket snart få fler åtgärder, t.ex. kraftfulla åtgärder mot langarna. Vi måste få stopp på den spritförmedling som i dag sker i skolorna. Vi måste få åtgärder mot insmuggling av alkohol och ett bättre omhändertagande av berusade ungdomar. Som Birgitta Gidblom redovisade kan t.ex. ungdomar som somnar i en snödriva riskera att frysa ihjäl. Polisen har på vissa ställen infört en rutin att så snart de tagit hand om en berusad ungdom ringa hem till föräldrarna, som får komma och hämta dem. Det kan vara en bra ordning. Jag tycker att det är viktigt att, som annonserats, hela alkoholhanteringen snart ses över. Då bör vi även tänka på att det skapas förebilder för ungdomarna. Det kan vara svårt att motivera ungdomarna att avstå från alkohol, om också föräldrarna använder hembränt, om läraren är den som är fullast på skolresan eller om idrottsledarna firar segern eller dränker sorgen med alkohol.

Fru talman! Regeringen har föreslagit att riksdagen skall besluta om att införa en åldersgräns för inköp och införsel av tobak. I regeringens proposition föreslås åldersgränsen bli 18 år. Enligt propositionen skall endast den som säljer tobak till personer under 18 år kunna ställas till svars. Straffet för försäljning till minderårig skall enligt lagförslaget vara böter eller fängelse i högst sex månader. Socialutskottets enhälliga utgångspunkt är att barn och ungdomar inte skall börja röka eller använda annan form av tobak. Det är medicinskt klarlagt att ju tidigare man börjar röka, desto svårare blir de framtida skadorna. Det blir dessutom svårare att sluta. I dag upptas var fjärde sjukhussäng av patienter med rökrelaterade sjukdomar. Nikotin klassificeras som ett beroendeframkallande medel i USA. Detta klargörs också i propositionen. På senare år har antalet rökare minskat betydligt i Sverige. Vi har fått många nya rökfria miljöer, såväl i det offentliga livet som inom privatlivet. Denna utveckling är i första hand en följd av information och upplysning, inte av förbudslagstiftning. De senaste åren har det dock visat sig att andelen ungdomar som röker återigen ökar, vilket är mycket allvarligt. Det är naturligtvis svårt att ge entydiga svar på vad det beror på. Det handlar nog främst om trender som kommer och går. Under 80-talet gällde hälsolinjen. Det var ute att både röka och dricka alkohol. Detta har uppenbarligen svängt, och i dag är det mer inne att röka. Det kan också ses som en protest mot vuxenvärlden. Man vill utmana tabun och provocera. Förbud lockar. Detta har åter gynnat tobakens glamorösa strömningar, och då växer en ny marknad upp däromkring. Oavsett skälen är det mycket allvarligt om det visar sig att allt fler ungdomar börjar röka. En blick västerut mot tobaksförbudens frontlinjer - England och USA - är därför både upplysande och på sin plats. I USA har förbudslagstiftningen lett till oförutsedda effekter. Nu åtnjuter cigarren hög status i stället för som tidigare cigaretten. Detta innebär att försäljningen av cigarrer har fördubblats. Röktabu har fött en cigarrglamour som omhuldas i modetidningar och på film. Förra året såldes 2,3 miljarder cigarrer i USA. Cigarren är inte längre maskulinitetens sista utpost. Det är nämligen främst kvinnor, men även många ungdomar, som utgör merparten av en ny och växande marknad. Detta förhållande visar med all önskvärd tydlighet att förbudslagstiftning främst påverkar beteendet och inte attityderna. Vi moderater anser att det är angeläget att på olika sätt verka för att förhindra att barn och ungdomar börjar använda tobak. Information och utbildning om tobakens skadeverkningar och om de särskilda risker som är förbundna med en tidig tobaksdebut måste därför ges en hög prioritet. En annan åtgärd kan vara att begränsa tobaksvarors tillgänglighet. Vi ser därför mycket positivt på att en rad butikskedjor och enskilda näringsidkare beslutat att följa en rekommendation från Svenska Tobaksföreningen om att inte sälja tobaksvaror till personer under 18 år. Vi menar således att en frivillig överenskommelse är att föredra framför lagstiftning. Innan riksdagen skall överväga förslag om förbudslagstiftning bör det ske en utvärdering av vad den frivilliga överenskommelsen har åstadkommit. Om en åldersgräns ändå införs, som utskottsmajoriteten anser, får det inte leda till att informationsinsatserna minskar. Vi anser inte heller att fängelse bör ingå i straffskalan för överträdelse av förbudet att sälja eller på annat sätt lämna ut tobaksvaror till den som inte fyllt 18 år. Det står inte i rimlig proportion till brottet. Här är böter en tillräcklig åtgärd. Fru talman! Det är mycket angeläget att åstadkomma attitydförändringar. Det räcker inte med att påverka beteenden. Barn och ungdomar behöver stöd och goda förebilder för att inte börja röka. Nyligen refererades i medierna en undersökning från Göteborg som visade att en genomförd informationskampanj mot alkohol hade varit som mest framgångsrik i de situationer där föräldrarna hade engagerat sig på rätt sätt. Se där - ett tydligt exempel på vad vi moderater anser bör åstadkommas i första hand. Föräldrar, skola och vuxna som arbetar med barn och ungdomar har en viktig roll att spela som lagstiftaren inte kan eller skall ta över. Det finns dock en risk för att en åldersgräns innebär att ungdomar ser sin 18-årsdag som dagen då man får börja röka och därmed prövar. Detta har åtminstone hittills också varit ett av huvudskälen för att avvisa en åldersgräns som fastställs med lagstiftning. Vi moderater anser att tonvikten i ett samhälleligt åtgärdsprogram mot tobaksbruket måste ligga på olika former av information, opinionsbildning och utbildning. Fru talman! Det är det goda föredömet som skall vara ledstjärnan. Det är av särskild vikt att informationen intensifieras, framför allt i skolorna, och att den bygger på fakta och saklighet samt anpassas till de målgrupper som avses. Den traditionella hälsopolitiken måste vara fullständig och bedrivas med stor uthållighet. Det handlar om att skapa normer. Det som föräldrar och andra vuxna i det vardagliga livet ger uttryck för är det avgörande. Barn blir vad de vuxna tänker och säger. Det bästa sättet att skaffa föredömen är att själv vara ett. Den som vill förvärva andras aktning måste själv först visa sig aktning värd. Det borde alla trendsättare tänka på. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1. I det fall denna inte får kammarens bifall yrkar jag i andra hand bifall till reservation nr 5.

Fru talman! Tobaksbruket med de konsekvenser som det har för den enskilde och för samhället och folkhälsan är i dag enligt Världshälsoorganisationen, WHO, att betrakta som en global epidemi. Var tionde sekund dör någonstans i världen en människa av tobaksrelaterad sjukdom. Det innebär att under de tio minuter jag står här i talarstolen dör 60 människor till följd av sitt tobaksbruk. Totalt blir det 3 miljoner människor på ett år. Siffran beräknas stiga till 10 miljoner per år på 2020-talet om man inte i dag lyckas hejda denna epidemi. Enligt WHO kostar den tobaksrelaterade ohälsan 200 miljarder dollar per år. Det är väldigt mycket pengar. Världens länder har i WHO ställt sig bakom en rad åtgärder för att minska tobaksbruket.

Kommittén gjorde ett konsensusuttalande om tobak där man konstaterar att tobak kan döda på två dussin olika sätt och att hälften av dem som blivit vanerökare i tonåren kommer att dö mellan 35 och 64 års ålder. Därmed förlorar de 20-25 år av sitt liv. Kommittén har enats om en rad rekommendationer att föra fram i EU, t.ex. reklamförbud, prishöjningar, rätten till en rökfri miljö och nationella program för att avveckla tobaksbruket. President Clinton i USA har också tagit krafttag mot tobaksbruket. Vad gör vi då i Sverige? För det första kan vi konstatera att tobak är den enda vara som om den används som tillverkaren och säljaren avser sänder hälften av vanebrukarna i en för tidig grav. Därför är tobakspolitiken så viktig. Precis som alkoholpolitiken och politiken för andra beroendeframkallande medel, t.ex. narkotika, måste den vara heltäckande. Det fordras en rad åtgärder som alla verkar i samma riktning. Det är här den åldersgräns som vi i dag skall besluta om kommer in. Vi måste sätta till alla krafter så att unga människor inte börjar röka. Vi vet att mellan åtta och nio av tio vuxna vanerökare började i tonåren. Väldigt många av dem vill sluta, men kan inte. Kan man hålla ungdomsåren fria från tobaksbruk är risken att man börjar använda tobak senare i livet väldigt liten. Vår tobakspolitik bygger på information, kunskapsförmedling, opinionsbildning, rökavvänjning och rätten till en rökfri miljö. Vi involverar förskolelärare, föräldrar, lärare och många andra människor som ungdomar kommer i kontakt med. Det är de insatserna som Sten Svensson lyfter fram i sitt debattinlägg. Men det behövs också lagstiftning som stöd och som en signal om att samhället menar allvar med att minska tobaksbruket och helst få ned det till noll. Om tobaken hade introducerats på marknaden i dag hade vi sagt nej till den av flera skäl. Vi hade sagt nej dels beroende på att tobak är ett av de mest beroendeframkallande ämnen vi känner till, dels beroende på alla skadeverkningar av detta tvådussintal sjukdomar - inbegripet cancer, hjärt och kärlsjukdomar och fosterskador - som tobaksbruk medför. Lagen om åldersgräns är alltså ett viktigt steg i det tobakspreventiva arbetet och en tydlig signal från oss politiker till ungdomarna att vi vill skydda dem från de skadeverkningar som tobaksbruket medför. Det är också en frihetsfråga. Att vara nikotinberoende är nämligen att vara ofri. Det har visat sig att en övervägande del av ungdomarna vill ha en åldersgräns. 62 % av de tillfrågade i en ganska stor undersökning som Ulla Marklund och Britta Törnell har gjort ville ha en tobakslag med åldersgräns. Ännu fler föräldrar ville ha en sådan lag. Ungdomarna ställde sig också positiva till högre priser, rökfria diskotek m.m. Frivilliga överenskommelser med handeln känns för mig väldigt främmande, Sten Svensson, med tanke på de iakttagelser som gjorts under sommaren. Ungdomar har då gått in i butiker som har haft sådana här frivilliga överenskommelser om åldersgräns och utan problem köpt ut tobak. Introduktionen av en ny lag ställer krav på god information till såväl allmänheten som handeln om varför lagen har kommit till. I betänkandet understryker vi hur viktigt det är att ansvariga myndigheter går ut med information, och det i god tid innan lagen träder i kraft. Ett särskilt problem i det här sammanhanget utgör tobaksautomaterna. När propositionen skrevs såldes ungefär 1 % av tobaken via automater. I dag skulle jag tippa att det är mer än så. Det har uttalats farhågor om att det är den vägen ungdomarna nu skall lockas att köpa tobak. Automater ställs ut i affärer på ett sådant sätt att de lockar ungdomarna att köpa. På den bild som jag här håller upp för kammarens ledamöter - jag kan tyvärr inte visa den så att den syns för hela kammaren - ser man en affär med en automat för tuggummi och en för cigarettmärket Blend. Man ser också en godisautomat och en automat för Coca-Cola. Det här är att likställa tobak med de andra varorna inför ungdomarna. Det ger en bild av att det inte är farligare att röka än att tugga tuggummi. Därför är det väldigt viktigt att handeln tar till sig det vi skriver i utskottsbetänkandet, nämligen att det åligger näringsidkare som väljer att tillhandahålla tobaksvaror genom automat att organisera försäljningen så att underåriga hindras från att använda dem. Det innebär i princip att automat endast kan ställas i lokal dit ungdomar inte har tillträde eller där den bevakas av säljaren. Annars slår lagstiftningen till mot näringsidkaren med böter och i värsta fall fängelsestraff. Det är viktigt att tillsynsmyndigheterna nu följer upp vad som händer på automatsidan. Samtidigt känns det dystert att tobaksindustrin på det här sättet hela tiden försöker tänja gränser och gå runt bestämmelserna. Jag undrar vad det är för etik som styr de här företagen. I betänkandet behandlas också motioner från allmänna motionstiden 1995. Det känns litet konstigt när vi nu har väckt nya motioner inom samma område för bara några dagar sedan. Till betänkandet är fogat två reservationer, nr 7 och nr 10. Dem yrkar jag bifall till. Den ena handlar om rökavvänjning. Om vi skall sträva efter att minska tobakskonsumtionen måste vi hjälpa dem som vill bli fria från sitt vanebruk. Vi menar att det i varje landsting måste finnas en enhet som har ansvar för rökavvänjningen i landstinget. Det räcker inte med att primärvården skall stå för det tillsammans med allt annat som den skall hantera. Den andra handlar om tillsynsmyndigheternas ansvar att följa upp lagstiftningen. Det finns rektorer i dag som vill återinföra rökrutan och som uppenbarligen inte har förstått vad vi menade med en tobaksfri skola och målsättningen en tobaksfri uppväxt för våra ungdomar. Uppenbarligen behöver det skapas förståelse för varför vi gör allt vi gör, inklusive lagstiftar på tobaksområdet.

Fru talman! Det är korrekt, som Barbro Westerholm säger, att det finns ungdomar som vill utmana tabun och förbud. De går in i affärer och försöker, om de är under 18 år, att köpa tobak. Det har också hänt i enstaka fall att ungdomar har gått in på Systembolaget och köpt alkohol trots att de har varit under 18 år. Det har också hänt att ungdomar har köpt folköl trots att det i det fallet också finns en lagstiftad gräns. De här undantagsfallen visar att man kan påverka beteendet på olika sätt, men att man inte har lyckats att påverka de bakomliggande attityderna. Jag vill erinra om den intensiva antirökkampanj som bedrevs i slutet av 1970-talet. Den ledde faktiskt till en kraftig minskning av rökningen bland de ungdomar som var föremål för informationen. Jag beklagar att kampanjen upphörde i den form den bedrevs. Hade den bedrivits fortfarande, hade man varit uthållig, hade det sannolikt gett mycket goda resultat. Jag menar att erfarenhet från den här kampanjen och liknande kampanjer måste sporra oss till efterföljelse. Nu har ändå handeln tagit initiativ. Jag tycker att vi politiker skall uttrycka vår uppskattning över att handeln vill ta ansvar. Man vet att vi noga följer vad det leder till. Därför menar jag att vi skall låta handeln fortsätta med sitt initiativ. Därefter kan vi utvärdera resultatet. Det som t.ex. har hänt i Östersund och som nyligen har refererats i medierna tror jag är undantagsfall.
Fru talman! En rökfri generation arbetade på ett förträffligt sätt i slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet och arbetar fortfarande på ett mycket effektivt sätt. Men det räcker inte. Vi måste också lagstifta om en åldersgräns för de ungdomar som frågar: Om tobaken är så farlig, varför tar ni inte bort den från marknaden? Varför är ni inte tydliga i ert politiska ansvarstagande? Varför säger ni inte att det här inte är en vara för oss att köpa? Jag tycker inte att det är ett skäl mot ett införande av en 18-årsgräns att ungdomar har lyckats att köpa alkohol också på Systembolaget. Både Systembolaget och handeln skall naturligtvis sträva efter att förbudet mot inköp följs hundraprocentigt.
Fru talman! Jag ville påvisa att det är svårt att få en förbudsbestämmelse att fungera i praktiken. Man påverkar bara beteendet. Ungdomar använder sig av andra sätt för att skaffa sig det de vill ha. Jag är ute efter att vi måste försöka påverka attitydbildningen. Det råder total enighet mellan oss i riksdagens kammare om vår signal. Den är väldigt tydlig. Jag har redan med all önskvärd tydlighet framhållit i mitt anförande att socialutskottet är totalt enigt om signalen att barn och ungdomar under 18 år inte skall börja att använda tobak. Vi diskuterar nu teknikaliteter om när man skall sätta in olika former av förbudslagstiftning och om vad det leder till. Jag har en annan värdering, nämligen att det är viktigt att vi sätter tilltro till frivilligt ansvarstagande från handelns sida, men också från föräldrar och andra vuxna. Det är viktigt att de föregår med gott exempel. Resultatet av sådana ansträngningar kommer att leda till att man kan påverka attityderna. Det är dit man måste nå. Det räcker inte med att påverka beteendet med enbart förbudslagstiftning.
Fru talman! Vi är överens om att man måste gå många olika vägar när det gäller att förändra attityder. Information och kunskapsförmedling är här mycket viktiga. Vi måste lära oss mer om vad som ligger bakom att en del ändrar beteende och andra inte. Normbildningen i samhället bygger på kunskapsförmedling, men också på hur förebilder beter sig. Vi vet att föräldrar har ett starkt inflytande på om deras barn röker eller inte. Men lagstiftningen har också stor betydelse när det gäller attityder. Vi politiker måste ta ansvar för det uppväxande släktet så att människor inte skall behöva få rökrelaterade sjukdomar i framtiden. Den signalen sänder vi också ut genom en åldersgräns i lagstiftningen, tillsammans med alla andra åtgärder som vi har tagit ställning till och kommer att ta ställning till i den här kammaren.

Fru talman! Det är bra att vi har fått en åldersgräns när det gäller tobaksköp. Men jag tycker att det är ett alldeles för litet steg på vägen mot en minskad tobaksanvändning. Som Barbro Westerholm tidigare har beskrivit är hälsoriskerna betydande. I propositionen beskrivs också på ett bra sätt tobakens hälsorisker. Där omtalas att så gott som alla stora folkhälsoproblem, t.ex. hjärt och kärlsjukdomar, cancer, allergier och bristande tandhälsa anses ha samband med tobaksbruket. I propositionen har vi också fått läsa att varannan rökare enligt WHO-rapport dör i förtid till följd av rökningen. Hälften av dessa dödsfall inträffar i aktiv ålder främst till följd av rökningsrelaterade hjärtsjukdomar och cancer, särskilt lungcancer. Det finns olika uppgifter om hur många som dör av tobak årligen i vårt land. Det sägs vara mellan 7 500 och 10 000 personer. Det är med andra ord tio gånger så många som dör av tobak som i trafiken. Om vi då jämför de insatser som görs för att minska trafikdöden med insatserna på tobaksområdet verkar det obegripligt att vi inte gjort kraftfullare insatser för att hejda nyrekryteringen av rökare. I propositionen beskrivs även på ett bra sätt hur starkt beroendeframkallande nikotinet är. Enligt WHO:s kriterier är nikotin en beroendeframkallande drog, så beroendeframkallande att det i det avseendet kan jämföras med heroin och kokain. Den snabba tillvänjningen gör att det är viktigt att få barn och ungdom att avstå från att använda tobak. Klarar de sig förbi tonåren brukar de sedan vara så förståndiga att de ej blir rökare. Vi skall inte heller glömma bort kopplingen rökare-tunga droger. Den som inte röker tobak röker inte heller narkotiska preparat som rökheroin eller hasch. När det gäller frågan om tobaksautomater, som tidigare nämnts här av Barbro Westerholm, tycker vi att det är viktigt att man förbjuder även dessa om det nu blir en åldersgräns. Vi delar den synpunkt som Kristdemokraterna framfört i sin motion, nämligen att automatförsäljning av tobak endast skall vara tillåten i lokaler där ungdomar under 18 år icke äger tillträde. Annars finns det en uppenbar risk att vi får en utökad automatförsäljning av tobaksvaror. Många tobaksförsäljare vill säkert ha kvar sina unga kunder, och det är lätt att blunda för åldersgränsen vid automathandel. Jag yrkar här bifall till reservation 3. Fru talman! Under den senaste tiden har det kommit ett flertal olika rapporter som visar att fostret hos gravida kvinnor kan skadas om kvinnan är rökare. Sedan tidigare vet man även att föräldrar som röker har en negativ inverkan på barn med astma. Miljöpartiet föreslår därför att blivande föräldrar erbjuds gratis rökavvänjning. Jag yrkar här bifall till reservation 8. I det här sammanhanget kan det vara lämpligt att säga något om tobaksreklam. Det diskuteras mycket om s.k. indirekt tobaksreklam, men det finns faktiskt i dag även reklam i vissa tidningar. Exempelvis har tidningen Fri Köpenskap och en av ICA:s tidningar stora helsidesannonser med rökreklam. Där är det tillåtet, eftersom de anses vara facktidningar. Det tycker jag är väldigt tveksamt, för dessa tidningar når trots allt ungefär hundra tusen personer. Därför tycker jag att man borde skärpa lagstiftningen för tobaksreklam så att vi får ett totalförbud. När det gäller skärpning av tobakslagstiftningen i övrigt vill jag hänvisa till vad jag sade tidigare i anförandet om hälsoriskerna och de beroendeframkallande egenskaperna. Jag är förvånad över att regeringen inte kommer med ett helt batteri med förslag till åtgärder mot tobaken. Miljöpartiet har föreslagit följande skärpningar av tobakslagstiftningen: Först och främst borde tobakslagen ha en kraftfullare skrivning i sin inledning där just det här med beroendet och folkhälsoproblemet betonades. Vidare vill vi ha ett allmänt rökförbud på restauranger och andra serveringsställen. Rökning skulle endast vara tillåten om sådan avskildhet kan ordnas att röken inte blir en olägenhet för dem som inte röker. Vi anser också att lagens förbud mot rökning på allmänna färdmedel i inrikes kollektivtrafik även skall gälla SJ. Vi anser att de rökkupéer SJ har inte är en godtagbar lösning. Jag yrkar därför bifall till reservation 9.

Fru talman! I går kväll brann 600 ljus på Mynttorgstrappan här utanför riksdagen. Det var ett stort antal barn och ungdomar som tände ljusen - på grund av vinden fick de ibland tändas igen. Man tände ljusen för alla dem i Stockholms län som det senaste året har avlidit på grund av rökning. Det värsta är att det egentligen borde ha varit 1 600 ljus i stället för 600, för så många handlar det faktiskt om. Jag berördes väldigt varmt av alla de här ljusen. Det gör man alltid. Jag tyckte att det var ett fint initiativ av de här ungdomarna att tända ljusen där ute. Det var en trevlig orkester med violiner som spelade, och det var fin stämning. När jag gick därifrån kände jag: Här finns det engagemang, från barn och ungdomar. I dag, på förmiddagen, kom ett annat trevligt skolgäng från Brantingskolan i Uppsala hit, just för att vi skall diskutera frågan om tobak i dag. Jag kan inte annat än konstatera att det finns en medvetenhet bland ungdomar i dag som gör att jag kanske skäms litet över att vi vuxna har varit så sega när det gäller tobaksfrågan. Jag har också fått samma bild som den Barbro Westerholm tidigare har visat på butiken i Uppsala. Jag skall inte visa den igen, men det är oförskämt att man engagerar sig på det sättet när det gäller automatköp. Vi kristdemokrater kan inte riktigt förstå varför man inte kan gå hela vägen och även förbjuda automater. Jag skulle vilja ställa en fråga, både till Sten Svensson och till Barbro Westerholm: Vem behöver tobaksautomater? Jag tycker det är ganska intressant. Vi har ju tagit efter USA ganska mycket - det gäller Coca-Cola, det gäller hamburgare och kanske inte minst livsstil. Men USA har också varit föregångare och förbjudit tobaksautomater, och man har också en 18-årsgräns för tobaksvaror. Jag tycker att det vore klokt om vi följde efter dem, för det här är en folkhälsofråga. Jag tror också att det är väldigt viktigt att vi ger entydiga signaler om vad vi egentligen vill med den här 18-årsgränsen, så att det inte råder den minsta tveksamhet om det. Vi kristdemokrater har också en reservation till betänkandet, nr 2, som handlar om att förbudet mot att överlåta tobaksvaror inte skall begränsas till enbart näringsverksamhet. Vi menar att om inte förbudet utsträcks till att omfatta s.k. langningssituationer kommer en lagstadgad åldersgräns inte att bli effektiv och få avsedd effekt. Därför har vi krävt att regeringen snarast återkommer till riksdagen med förslag till lagreglering i enlighet härmed. Vi tror att det inte här heller får finnas någon tveksamhet. Vi skall gå hela vägen om vi tycker att detta är viktigt, vilket jag hoppas att vi gör. Jag vill så här i början av mitt anförande yrka bifall till reservation 2 och reservation 3. Naturligtvis står vi också bakom reservation 4, men jag tänker underlätta för kammaren genom att inte yrka bifall till den. Det finns mycket sympatier för reservation 7, som Barbro Westerholm har lagt fram. Skälet till att vi inte ställde upp på den i utskottet var att man inte kan lägga en sådan här viktig sak centralt i landstingen. Detta måste finnas i varje vårdenhet så att det kommer nära, så att man känner ett ansvar i varje vårdenhet, på varje sjukhus, på varje vårdcentral osv. Jag har dock, om det finns behov av det, inget emot att landstingen skulle kunna vara samordnare. Det är bakgrunden till jag inte finns med när det gäller den frågan. Man kan säga att det är en stor dag för Sverige i dag. Det är en stor folkhälsodag. När vi nu i stor samsynthet verkligen vill fatta beslut om det här, sänder vi en signal. Vi accepterar inte att tiotusentals människor dör varje år i sjukdomar som är föranledda av rökning. Jag tror att den här frågan har kommit så långt framåt bara på grund av att det är många som har samverkat. Det är viktigt att frågor kommer framåt. Vi tror också att det är viktigt att vi tar ännu fler tag i kampen mot ohälsan, och att vi vågar gå in med resurser för att förebygga, så att människor slipper drabbas av svåra, livshotande sjukdomar. Med det, fru talman, tänkte jag avsluta.
Fru talman! Först, Chatrine Pålsson, vill jag ta upp det här med landstingen. Jag menar att det behövs en motor i varje landsting som driver rökavvänjningsarbetet framåt och lär ut till primärvården hur man skall arbeta med frågorna. Utan den motorn blir det, tror jag, inte så högeffektivt. Sedan vill jag ta upp det här med tobaksautomaterna. När propositionen skrevs behövdes de egentligen inte alls eftersom det bara var 1 % av försäljningen som gick den vägen, och med den lagstiftning som nu kommer, där det står att näringsidkarna får stå till svars om barn och ungdom under 18 år köper ut ur automaterna, har vi en säkerhetsspärr. Fast jag har mina misstankar. Inte minst den bild som jag visade upp är ju skrämmande. Det kommer att ske en del överträdelser. Det är därför det är så viktigt att tillsynsmyndigheten, Socialstyrelsen, länsstyrelserna, kommunerna ommunerna och de ideella organisationerna som är ute på fältet och ser och hör på en gång ser hur denna fråga utvecklas. Jag kan också se att vi kan få tillbaka frågan hit till i riksdagen, och att vi så att säga får täppa till det hålet också.
Fru talman! Apropå den sista kommentaren, den om tobaksautomaterna, vill jag säga att jag tror mig känna Barbro Westerholm och Folkpartiet tillräckligt väl för att kunna säga: Hade Folkpartiet haft all den information och all den kunskap som finns där i dag, hade man varit med på vagnen. Jag tror att det är viktigt att man, när man inledningsvis i ett förslag ser att det kommer att bli ett visst resultat, lägger prestigen åt sidan och direkt visar att man vill vara med på den offensiva vagnen. Det ger de facto en tydligare signal om vart man vill. Jag tycker samtidigt inte att jag har fått något riktigt svar av Barbro Westerholm på frågan: Vem är det som behöver tobaksautomater i Sverige i dag?
Fru talman! Det är en försumbar grupp. Det har varit väldigt låg försäljning den vägen. Det kan finnas praktiska skäl när det gäller restauranger där åldersgränsen är satt på ett sådant sätt att ungdomar i den aktuella åldern inte besöker dem. Det är egentligen där jag tror att det kan finnas ett behov av automater. Det handlar alltså om en väldigt liten del. Handeln har ju ändå visat att man ville ha en frivillig överenskommelse. Den positiva inställningen får man bygga vidare på i fråga om attityderna till automaterna och till hur man skall hantera frågan. Som jag sade tidigare, måste vi nu verkligen bevaka vad som händer. Jag är djupt besviken på tobaksindustrin som hela tiden när det gäller reklamen och det här med automaterna tänjer gränserna. Precis som de mest risktagande i samhället försöker man tänja gränserna, trots de konsekvenser detta medför.
Fru talman! Det Barbro Westerholm säger är naturligtvis delvis riktigt, men det finns ju kiosker, det finns ju så mycket som är öppet på de allra flesta ställen att de som är över 18 år och vill ha tobak borde kunna ordna det utan vidare. Det är min första kommentar. Min andra kommentar är: Det finns ju inget sådant här för motsvarande produkter. Jag tänker på alkoholen. Vi har aldrig diskuterat att den skall finnas i automater. Systembolaget är inte ens öppet på lördagarna. Man måste ju se litet konsekvens bakom det som föreslås. Jag tror fortfarande inte att det finns några i Sverige som behöver tobaksautomaterna. Det är bara ett sätt att luras, att på något sätt försöka öka möjligheterna att få tag på tobak. Jag kommer att fortsätta arbeta med denna fråga, och jag tror att vi rätt snart står här i riksdagen igen, och att vi då ändå måste ha ett förbud mot tobaksautomater.

Fru talman! Jag vill yrka bifall till hemställan betänkandet och avslag till samtliga reservationer. Tobaken är den produkt som utgör den största risken för folkhälsan. Dagligen läser vi om människor som drabbas, och alla har samma budskap till oss. De vädjar till oss och uppmanar oss att ta ansvar för de unga. Allt fler äldre slutar röka. Detta skapar problem för dem som skall hitta nya kunder som skall ersätta bortfallet. Då vänder man sig till den unga. De ljus som tändes över landet i går, som Chatrine Pålsson berättade om, borde ändå beröra alla. 240 ljus tändes i Umeå för dem som dog i fjol i Västerbotten av sjukdomar som man kan hänföra till rökningen. Det här är inte bara något nummer vi räknar upp. Det är människor av kött och blod som stått oss nära, många av dem våra anhöriga. Det är vår skyldighet mot de unga, men också mot deras föräldrar, att se till att det finns en lagstiftning som förbjuder försäljning till underåriga. En fastställd åldersgräns påverkar våra attityder till tobaksbruket. Det ger oss ett viktigt stöd i arbetet för att minska detta. En majoritet av utskottet står bakom detta betänkande - men inte Moderaterna. Moderaterna menar att upplysning och en frivillig överenskommelse med branschen skulle ge resultat, och att det skulle vara bättre. Vi är helt överens om en sak; det skulle vara bättre. Men jag vill påminna om att jag och denna kammare 1993 sade att vi skulle återkomma om vi inte såg något resultat av de krav vi hade ställt på branschen. Vi kan alla beklaga att tobaksbranschen inte tog sitt ansvar, utan i stället utmanande använde sig av den s.k. dolda reklamen. Det är kanske på sin plats att höja ett manande finger mot branschen. Om inget händer på detta område, kommer vi att återkomma med lagstiftning. När det gäller de reservationer som i övrigt är fogade till betänkandet finns det inte mycket att kritisera, utom i ett avseende, nämligen att vi borde ha kunnat skriva oss samman i de flesta av fallen. Helt klart är information och upplysning den metod som vi på alla sätt måste använda oss av, om detta råder det inget tvivel. Information och upplysning har gått som en röd tråd genom tidigare behandlingar som gällt tobaken. Vi har också skapat institutioner som har ett stort ansvar för att information kommer ut till allmänheten. Jag kan närmast nämna Folkhälsoinstitutet. Skolverket bör också göra stora insatser på skolområdet när det gäller ANT, dvs. alkohol, narkotika och tobak. Det finns också ett par reservationer om förbud mot tobaksautomater, och vi har fått en hel del brev om detta. Här vill jag påpeka att samma skyldighet och ansvar gäller för den som säljer via automater som för den som säljer över disk. Det är vår uppfattning att många av dessa automater kommer att försvinna på grund av att man inte kommer att kunna ha uppsikt över dem. Vi vill inte skapa nya lagar i onödan, men en sak kan jag lova: Vi kommer att noga följa utvecklingen, och om man inte kan hantera denna fråga återkommer vi med lagstiftning. Det är kommunerna som skall se till att åldersgränsen följs. Kd har en reservation där man vill att polisen skall ha tillsynen. Detta kan i och för sig verka bra, men det skulle ta tid från annat viktigt polisarbete. Huvudansvaret för den omedelbara tillsynen av att åldersgränsen följs av handeln skall alltså ligga på kommunen. Socialstyrelsen bär ansvaret för den centrala tillsynen av lagens efterlevnad, och länsstyrelsen skall ha ansvaret inom länet. Det hade varit önskvärt att kommunerna hade kunnat ta ut en avgift för att finansiera tillsynen, men ett sådant system skulle innebära ett omfattande registreringsförfarande, eftersom handeln med tobak är i stort sett fri. Det är alltså inte aktuellt för dagen. Fru talman! Vi vill framhålla vikten av att berörda myndigheter, organisationer och detaljhandlare så fort denna lag antagits av riksdagen får en utförlig information om de nya reglerna om åldersgräns vid köp och införsel av tobak. Det bör ankomma på Socialstyrelsen att informera de regionala och lokala tillsynsmyndigheterna samt tobaksbranschen och handelns organisationer. Information om de nya reglerna måste snabbt nå ut till barn och ungdomar och deras föräldrar samt lärare och andra grupper som arbetar med unga. Folkhälsoinstitutet bör inom ramen för sitt allmänna informationsuppdrag svara för en väsentlig del av informationen till allmänheten. Det är också önskvärt att Folkhälsoinstitutet och tillsynsmyndigheterna samverkar i sina insatser för att få så stort genomslag som möjligt. Det bör också ligga i allas intresse att när man informerar om den nya lagen om åldersgräns också informerar om andra lagar som riksdagen antagit, t.ex. Fru talman! Låt mig än en gång understryka vårt ansvar som vuxna och föräldrar att se till att våra unga inte behöver drabbas av det elände som tobaken innebär.

Fru talman! Rinaldo Karlsson sade i sitt anförande att tobaksbruket var det största hälsoproblemet, men han nämnde inte någonting om att det finns det som kanske är väl så farligt, t.ex. narkotika, dopningsmedel, alkohol, etc. I samband med den jämförelsen vill jag ställa en konkret fråga till Rinaldo Karlsson. Jag påvisade i en tidigare replik att det har hänt att ungdomar under 18 år har kunnat köpa ut från Systembolaget. Här föreslås nu att man skall införa en straffsanktion på tobaksområdet som innebär även fängelse upp till sex månader. Jag vill då fråga: Vad blir påföljden för den anställde i en Systembolagsbutik som försummar att kräva legitimation och därmed medverkar till att en person som är under 18 år kan köpa ut alkohol? Vad blir påföljden i ett sådant fall? Det kan vara intressant för kammaren att jämföra det med den påföljd som nu föreslås beträffande tobak.
Fru talman! Vi har varit skeptiska mot t.ex. en åldersgräns för tobak. Vi sade förra gången den här debatten fördes att det kan väcka ett visst intresse också att man verkar vara litet äldre om man röker. Men vi menar ändå att vi har provat så många metoder att det nu är dags att sätta den här gränsen som en markering. Jag tror inte att det är något universalmedel, men det är en markering av att samhället inte accepterar detta. Helt klart är att det måste vara straffbelagt bortsett från de lagar som redan finns. När det gäller alkoholen återkommer vi - tro mig!
Fru talman! Det var inte ett svar på min fråga. Jag frågade: Vad blir påföljden för den anställde i en När det gäller de anställda som arbetar i en tobaksbutik är lagförslaget nu utformat så att man kan få fängelse upp till sex år om man säljer tobak till ungdomar under 18 år. Jag tycker att det är angeläget för kammaren att veta vad skillnaden är, eftersom vi i vår reservation har angivit att det måste finnas rimliga proportioner i lagstiftningen.
Fru talman! För det första är det inte den som säljer utan den som är ansvarig för försäljningen som är åtalbar. För det andra har vi inte behandlat frågan om påföljder när det gäller alkoholen. I dag handlar det om tobak. Men låt oss återkomma så skall vi nog ordna det också!
Fru talman! Jag vill ställa två frågor till Rinaldo Karlsson att polisen hade viktiga uppgifter - annars hade det nog varit bra om det varit polisen som fått tillsynsansvaret. Då vill jag fråga om inte Rinaldo Karlsson tycker att kommunerna har något att göra. Eller har de en massa överkapacitet, så att de har bättre tid med det här? För vi skall väl vara ärliga och säga att detta mer är en polisiär sak än något som ingår i kommunens normala arbetsuppgifter. - Det är min första fråga. Den andra gäller Rinaldo Karlssons syn på langning. Tycker Rinaldo Karlsson att det är riktigt att någon som är 18 år skall kunna gå och köpa ut tobak och dela med sig till yngre ungdomar? Eller tycker Rinaldo Karlsson att det vore klokt att göra ytterligare en förstärkning på det här området? I så fall kan ju
Fru talman! Anledningen till att vi tycker att det är lämpligt att kommunerna har tillsynen är att kommunerna kommer att ha tillsynen på många andra områden som ligger i närheten. Jag tänker då närmast på folkölet. Det passar då utmärkt att man har tillsynen här också. Det kanske inte blir så stora extrakostnader om man slänger ett öga också på försäljningen av cigaretter. Att straffbelägga langning av cigaretter menar vi är att gå för långt. Om jag ger en annan människa en cigarett skulle det då vara åtalbart. Så långt vill vi inte gå, i varje fall inte i dag, och det kommer nog att dröja innan vi går så långt.

Fru talman! Det har sagts flera gånger här förut i dag och det tål att upprepas igen: Tobaken är ett av våra svåra och absolut största folkhälsoproblem. Den kostar samhället flera miljarder om året och utgör en tung belastning på sjukvården. För dem som drabbas av tobakens skadeverkningar för det med sig ett omåttligt lidande och för det mesta en för tidig död. Det har, som jag sade, sagts förut, och jag vill säga det igen, därför att det är det som är grunden för Centerpartiets ställningstagande för en lagstiftning på det här området. Visst har insikten om tobakens skadeverkningar blivit bättre med åren. Visst har de flesta människor i dag betydligt mer klart för sig tobakens faror än man hade under mina uppväxtår. Och visst känner även ungdomen i dag rätt så bra till riskerna med tobaksanvändning. Totalt sett har ju också den vuxna befolkningens totalkonsumtion minskat under senare år, vilket visar att kunskapsspridningen har haft en bra verkan. Sämre är det bland den yngre befolkningen. Tillgängliga uppgifter om tobaksvanor i Sverige visar att tobaksbruket bland ungdomar åter har ökat. Det är då speciellt bland flickorna som det har varit särskilt påtagligt. Det är väl känt att hälsoriskerna är större ju tidigare i livet man börjar att bruka tobak, och i en rapport som överlämnades från Socialstyrelsen till regeringen i april i år konstateras bl.a. att om årsgräns skulle närmare 300 personer per år slippa dö i förtid. Det är 300 människoliv per år. Det är mycket värt att göra saker för att åstadkomma en förändring på den punkten. Någon sade här: Om det hade varit aktuellt i dag att börja introducera tobaken på en marknad hade den förmodligen förbjudits. Vilken annan miljöpåverkande verksamhet som helst med dessa konsekvenser skulle sannolikt redan ha förbjudits. Det är tyvärr så att vi tvingas acceptera att det beträffande tobaken inte går att införa ett totalförbud, men som miljöproblem är det så pass allvarligt att det är jämförbart med sådant som vi i lagstiftning har sagt ifrån om och förbjudit i andra sammanhang. Att det inte är möjligt att ha ett totalförbud innebär inte att vi inte kan komma betydligt längre än hittills med att på olika sätt minska tobaksanvändningen. Ett sätt som har nämnts vid flera tillfällen i dag är attitydpåverkan. Att med attityder kunna påverka användningen av tobak, att få människor att avstå från tobak eller att få ungdomar att vänta längre med att börja använda tobak är naturligtvis viktigt. Å andra sidan vet vi att attitydpåverkan inte är någonting som vi styr särskilt mycket från riksdagens talarstol. Attitydpåverkan är någonting som har med moden och trender i samhället att göra, och det styrs av betydligt djupare företeelser än bara den politiska debatten. Därför vet vi att från tid till annan ändras dessa attityder. Så har skett bland ungdomen nu, och det har blivit något slags mode bland vissa att röka - precis som när jag var ung, då det var ett mode. En tant som jag pratade med i en alkoholdebatt en gång sade: Tänk om vi kunde göra det modernt att inte dricka sprit! Vi skrattade och tyckte att det lät litet fånigt, men det är precis vad det handlar om. Det är just attityder, även om vi inte så enkelt kan påverka dem själva. Informationen är viktig. Där bör vi sätta in mera insatser än vad vi har gjort hitintills, men samtidigt är det viktigt att informationen är så utformad att den går hem och att den når dit den skall nå. Det är inte bara att sätta in information, utan det är också viktigt att göra det på rätt sätt. Från Centerns sida har vi lanserat en idé om att införa något slags miljöavgifter på det här området. En avgift på tobak skulle kunna användas för att bekosta de mycket höga sjukvårdskostnader som är relaterade till tobaksbruket. Vi har sagt att det kanske är någonting som man bör pröva på många områden i vårt samhälle. Sådant som innebär negativa konsekvenser för folkhälsan skulle kunna beläggas med någon typ av avgifter, som sedan används för att motverka effekterna av det, i detta fall till sjukvården. Det här borde vara någonting att fundera på från ett moderat perspektiv. Det är ju marknadsekonomiskt och bra, att de som förorsakar en kostnad också bidrar till att betala den. En åldersgräns på 18 år för inköp är ett bra sätt att minska tillgängligheten, och förhoppningsvis också positivt i attitydpåverkande mening. Från Centerns sida har vi alltså ställt oss bakom en sådan här lag. Samtidigt måste en sådan här åldersgräns vara praktiskt hanterbar. Man måste förutsätta att handeln tar sitt ansvar för formerna i fråga om hur åldersgränsen skall kunna hållas. Handeln har ju visat ansvar i de överenskommelser som har träffats, och det finns ingenting som säger att handeln inte skulle visa samma ansvar när lagstiftningen nu kommer. När det gäller tobaksautomaterna är det viktigt att låta handeln ta sitt ansvar. Vi säger från den lagstiftande församlingen att man nu inte får sälja tobak till dem som är under 18 år. Då är det upp till dem som har att hantera det här, dvs. handelns företrädare, att tillse att formerna är sådana att de som är under 18 år inte kan komma åt tobak. Chatrine Pålsson frågade förut hur det kommer sig att man inte säljer folköl i automater. Jag tror att det är så enkelt att skälet är att man inte kan kontrollera 18-årsgränsen. Man vet att man måste kontrollera den gränsen, och då kan man inte sälja folköl i automater. På samma sätt blir det med tobaken. Har man ett ansvar för det här kommer man att ta det, genom att se till att dessa automater inte finns på andra platser än där ungdomar inte kommer åt dem. Jag tycker inte att man skall lagstifta om former, utan marknaden skall få sköta det själv. Vad vi skall lagstifta om är principerna. Herr talman! Man kan inte heller i alla lägen dra paralleller mellan alkohol och tobak. Tobaken är ju ett folkhälsoproblem. Vi blir sjuka och kan dö i förtid om vi använder tobak. Men det har inte alls de sociala konsekvenser som alkoholkonsumtionen har. När man gör dessa jämförelser och tar upp langning som ett exempel måste man skilja på alkohol och tobak i den meningen att langning av alkohol har sociala konsekvenser som inte finns när det gäller tobaksbruket. Jag är alltså för min del tveksam till att för det första göra någon lagstiftning på den här punkten och för det andra vara med om lagstiftning när det gäller automatförbud innan vi har sett vilket ansvar handeln tar. Men i övrigt, i själva grundfrågan om en 18 årsgräns, ställer vi i Centerpartiet med hela vårt hjärta upp för det.

Herr talman! Det är intressant att Roland Larsson tar upp frågan om avgifter för att bekosta vården. Vi har ju tidigare i riksdagen i en sjupartimotion föreslagit detta, men motionen avslogs med motiveringen att vi i Sverige inte skall ha specialdestinerade skatter. producentobunden information, dvs. hälsoupplysning, borde det kunna gå. Vi har ju en sådan avgift för läkemedel. Den producentobundna läkemedelsinformationen från Läkemedelsverket bekostas av avgifter från industrin och likaså genom prispåslag på Apoteksbolaget. Vi borde kunna göra samma sak när det gäller tobaken. Däremot tror jag att man måste titta närmare på detta med avgifter för vården. Vi får inte hamna i den situationen att det blir gräddfiler. Jag tycker att ett sådant förslag bör bli föremål för en utredning.
Herr talman! Jag tackar Barbro Westerholm för detta instämmande. Jag håller med om att det i så fall bör bli föremål för utredning. Det är inte helt lätt att genomföra det här i praktiken, utan först måste man se på konsekvenserna. Men jag tycker att det är viktigt att slå fast principen att en vara som förorsakar kostnader för samhället måste bära sina egna kostnader, och den principen kan sedan ligga till grund för en vidare utredning om hur man skall kunna göra detta i praktiken.
Herr talman! Jag instämmer i det Roland Larsson sade om principen. Det här är ju väldigt viktigt när vi nu har en bekymmersam ekonomi, inte minst inom hälso och sjukvården.

Herr talman! Den jämförelse som Roland Larsson gjorde när det gäller alkoholens och tobakens skador var intressant. Roland Larsson hävdade att man kan acceptera rökning därför att alkoholen innebär så stora sociala problem. Jag kan då meddela Roland Larsson att tobaken innebär förödande och fruktansvärda sociala problem för många människor. Först och främst är det tiotusentals människor som dör. Det är fråga om unga människor, barn som blir föräldralösa osv. Dessutom finns en oändlig massa människor som får emfysem och inte kan klara sitt vanliga dagliga liv. De får ha syrgas i hemmet och allt sådant. Jag har jobbat med dessa patienter, så jag vet vilket helvete de har. Jag menar att man inte kan jämföra på det sättet och tro att det inte är så farligt om de som röker är yngre och förstör sig. Jag tycker att det är inkonsekvent i allra högsta grad, åtminstone om Roland Larsson talade om att ambitionerna var att ingen under 18 år skulle röka. Då hade det varit något att nå, men nu säger man mer eller mindre att man har en värderingssynpunkt Sedan säger han också att vi här i riksdagen inte skall besluta om formerna. Tycker Roland Larsson också att Systembolaget skall vara öppet på lördagarna?
Herr talman! Beträffande den sista frågan vill jag säga att jag naturligtvis inte tycker det. När det gäller just jämförelsen mellan tobak och alkohol behöver inte Chatrine Pålsson ta i så väldigt. Jag delar hennes uppfattning i allt väsentligt. Jag tycker bara att man inte kan dra parallellerna fullt ut. Det är trots allt en viss skillnad mellan de långsiktiga problem som tobaksanvändning innebär och de sociala kortsiktiga problem som uppträder relativt omgående vid alkoholkonsumtion. Jag delar annars uppfattningen att det här inte är något som kan förringas på något sätt. Men jag tycker att man i det här läget inte behöver lagstifta om langning. När det gäller formerna, herr talman, måste vi naturligtvis i någon mån låta handeln visa vad den kan åstadkomma. Vi antar ju den här lagen nu, och vi bör inte ta till mer våld än nöden kräver innan vi har sett hur man effektivt kan hantera detta.
Herr talman! Det kan hinna kosta ett antal människoliv till att dra ut på den här processen ännu mer. Jag vill förhindra det. Det är därför vi har utformat den här reservationen.

Herr talman! Jag vill till att börja med tillstyrka betänkandet i dess helhet. Jag tycker att det är ett balanserat och efter omständigheterna bra betänkande. Jag tycker också att detta är en folkhälsofråga. Det är naturligtvis huvudskälet tillika med det alla ni andra har sagt här om vikten av att man inte börjar röka för tidigt. För varje år man tjänar när man är under 20 år kanske man har igen fem år i andra änden. Jag vill göra ett förtydligande. Det står i handlingarna att vi har en motion där vi förespråkar åldersgränsen 16 år. Det är en gammal motion från allmänna motionstiden. Den är nästan två år gammal. Om man läser motionen ordentligt ser man att det står att vi inte motsätter oss en 18-årsgräns. Vi vill bara hålla öppet för en diskussion. Nu tillstyrker vi alltså 18 årsgränsen eftersom det finns en bred majoritet för den, och vi har ingenting emot det. Däremot ser vi det mer som en lämplighetsfråga. Det kan få olika effekter som vi inte vet om beroende på vilken åldersgräns man sätter. Det kan t.o.m. vara tvärtom, om man har en lägre åldersgräns kanske det får bättre effekt. Men nu är det som det är. Jag vill också kommentera litet det som Sten Svensson och Roland Larsson har varit inne på, trender och attityder. Jag tror att det är mer avgörande än lagstiftning. Lagstiftning är en mycket enkel metod. Den kan man alltid ta till, men man skall inte inbilla sig att det är det som löser problemen. I det här fallet är lagen möjligen normbildande, kanske framför allt ett stöd för föräldrarna. Det som gjort mig litet betänksam i just den här frågan är ungdomens hela situation. Jag tror att vi måste titta litet närmare på den. De har haft det litet motigt. Vi har vidtagit tuffa åtgärder från riksdagens sida i besparingstider. Det har varit sänkta studiebidrag, det har varit sämre reserabatter. De här CSN korten var det mycket liv om. Vi vet att det är en väldig ungdomsarbetslöshet. Det är många som upplever att de inte har någon meningsfull tillvaro. Det är svårt att skapa eget boende, sämre med pengar, sämre försörjningsmöjligheter. Det blir alltfler som inte ens kan ta körkort. Körkortet har varit väldigt viktigt just för att förhindra tobaksbruket. Det är många som har haft det löftet: Om du låter bli att röka innan du är 18, bjuder vi på körkortet. Det argumentet har ni säkert hört. Jag tycker nog att vi för framtiden, med tanke på den energi som vi lägger ned på den här frågan, också skall ta oss en funderare på ungdomens övriga situation. Det kanske har nog så stor påverkan på deras vanor och attityder. Tack!
Herr talman! När riksdagen om en stund på regeringens förslag bestämmer att vi skall införa en 18 årsgräns i Sverige för inköp av tobaksvaror tar riksdagen ännu ett steg - säkert inte det sista - i en serie beslut som leder till att vi lägger om den traditionella svenska tobakspolitiken. Traditionen i Sverige, som för övrigt också har varit ganska framgångsrik, har byggt på hörnstenar som information, upplysning om tobakens skadeverkningar, hög beskattning och den typen av åtgärder för att komma till rätta med tobaksbruket och minska användningen av tobaksvaror. Men vi har nu fått en serie beslut som innebär att vi i stället i ökad utsträckning lägger tonvikten på pekpinnar, förbud och restriktioner. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation 1 till betänkandet och alltså avslag på idén att införa en 18-årsgräns för inköp av tobak i Sverige. Skälet till det är att jag är övertygad om att det är fel väg att gå. Jag är övertygad om att den omläggning som har skett och sker av den svenska politiken mot tobak är till nackdel för den sak man säger sig vilja gagna. Den politik som nu bedrivs handlar alltså om en övertro på lagstiftningens och det politiska beslutsfattandets möjligheter att påverka mänskligt beteende. Det innebär att man sänder signaler av innebörden att det personliga ansvarstagandet är av underordnad betydelse. Man ersätter det med symbolhandlingar i denna kammare. Och det påverkar attityder. Låt mig ta ett subtilt exempel. Tillåt mig att få använda min högt värderade kollega Barbro Westerholm som exempel. Hon får exemplifiera vuxengenerationen. Om jag i de yngre tonåren hade mött Barbro Westerholm på stan och hade haft en cigarett i munnen hade Barbro Westerholm rynkat pannan och sagt: Unge man, vad håller du på med? Sedan hade hon resolut tagit cigaretten ur min mun. Om min son i sina yngre tonår mött Barbro Westerholm på gatan hade hon gått förbi utan att säga något. Hon hade gått till sitt rum i riksdagen och där författat en flammande appell med krav på nya förbud, nya pekpinnar och nya restriktioner. Det är inte på samma sätt mitt ansvar som vuxen att föregå med gott exempel. Det är inte mitt ansvar som vuxen att i första hand sätta normerna, att förmedla värderingarna. Nej, politikerna borde göra något. Chatrine Pålsson håller med. Hon står här i talarstolen och skäms för att hon inte tidigare har lagt fram djärva lagstiftningsförslag här i kammaren. Jag är som sagt, herr talman, övertygad om att den här politiken är att slå in på fel väg. Jag vill också peka på att det inte är särskilt länge sedan som den uppfattning som jag företräder här i talarstolen, till skillnad från flertalet av föregående talare, var det som representerade den konventionella visdomen. Åtskilliga är de regeringar, de socialutskott och de riksdagar som har förfäktat just den uppfattning som jag förfäktar i dag. Det är inte många år sedan som även En Rökfri Generation, An Unsmoking Generation, som jag fick flygblad av här utanför i dag, sade att det vore fel att införa en åldersgräns. Tobak är i det svenska samhället tyvärr en produkt som är så spridd att en lagstiftning riskerar att få sin kraftfullaste effekt i det att den i största allmänhet urholkar respekten för lagarna. Det blir en röd-gubbelagstiftning, som finns där, men som ingen bryr sig om. Åtskilliga är de utredningar, och socialutskott också för den delen, som har pekat på att ett av skälen till att tonåringar börjar röka är att rökningen är någon sorts vuxensymbol. Vad vill nu riksdagen göra? Jo, riksdagen vill sända signalen att de har alldeles rätt. Det är vuxet att röka. Det är så vuxet att vi här i riksdagen bestämmer att man inte får göra det innan man har fyllt 18 år. Det är, trots alla tvärsäkra uttalanden som har gjorts i debatten, uppenbart en stor risk att ett införande av åldersgräns är kontraproduktivt och att det inte når den åsyftade effekten, utan faktiskt kan ha negativa följder för det som alla vill åstadkomma, nämligen att unga människor avhåller sig från att röka. Det finns en del indikationer på detta. Låt vara att fler unga, och framför allt unga flickor, har börjat röka under senare år. Men sett i ett längre perspektiv har den traditionella svenska tobakspolitiken med information, upplysning och beskattning varit framgångsrik. Statistiska centralbyrån presenterade 1993 statistik för tobakskonsumtion och rökning under perioden 1970-1992. Under den perioden minskade tobakskonsumtionen totalt i Sverige med 25 %, och rökningen gick ned med 23 %. Vi hade varken reklamförbud eller åldersgränser. Det hade man däremot i Norge och i Finland. I Norge infördes restriktionerna 1975, och i Finland 1977. Under större delen av undersökningsperioden hade man de restriktioner som Barbro Westerholm, Chatrine Pålsson, Rinaldo Karlsson och alla andra nu är så angelägna om att införa i Sverige. I Finland minskade den totala tobakskonsumtionen något, 7 %, men rökningen minskade inte alls under hela denna tidsperiod. I Norge ökade den med 9 % trots dessa restriktioner. Jag menar, herr talman, att det inte finns några exempel i omvärlden som indikerar att detta är en framgångsrik väg att gå om man vill nå det mål som jag tror förenar alla kammarens 349 ledamöter. Samhället bör försöka medverka till att färre unga människor, ja, färre människor över huvud taget, begår dumheten att börja röka. Jag ber med de orden, herr talman, återigen att få yrka avslag på tanken att införa en 18-årsgräns för inköp av tobaksvaror i Sverige.

Herr talman! Mikael Odenberg använder sig av tricket att han tror sig veta vad en annan politiker gör i olika situationer, därmed inbegripet mig själv. Jag skall be att själv få berätta vad jag gör i olika situationer. Inget av de beteenden som han beskriver här skulle stämma med mig i den situationen. Jag angriper problemet med tobaksbruket på ett helt annat sätt. Det har väl också framgått av den tidigare debatten. Det är faktiskt så, Mikael Odenberg, att 62 % av ungdomarna i ett representativt urval här i Sverige vill ha en lagstiftning. Det tycker jag är ett betydande antal, och det visar att de vill ha det stödet. Det stödet tycker jag att det är vårt politiska ansvar att ge dem.
Herr talman! Jag använde mig inte av några trick. Jag tillät mig att använda Barbro Westerholm som ett exempel på vuxengenerationens beteende. Om det var alltför abstrakt så ber jag om ursäkt för det. Man kan naturligtvis hänvisa till undersökningar som säger att ungdomar vill ha en viss typ av lagstiftningsåtgärder. Barbro Westerholm och jag satt i radio för inte så länge sedan, och då gick reportrarna ut och frågade ungdomar. Alla de ungdomar som tillfrågades var rörande överens om att det var ett olyckligt förslag som inte skulle ha avsedd effekt. Jag tror att det viktiga, herr talman, inte är att vi frågar oss vad ungdomar vill ha. Det som är viktigt är att vi frågar oss vilka åtgärder som är bäst ägnade att nå det syfte som vi alla vill eftersträva. Jag är fast i övertygelsen om att riksdagen nu med sin omläggning av den svenska tobakspolitiken slår in på fel väg.
Herr talman! Jag är glad över ursäkten. Jag tycker att man skall diskutera i sak och inte hålla på med personangrepp. Vi skall ha respekt för varandra i denna kammare. När det gäller radioprogrammet kan jag säga att det representativa urval som radion tog fram var tre ungdomar som alla rökte. Det representativa urval som jag refererar till var 4 500 ungdomar, som på ett vetenskapligt korrekt sätt hade blivit utslumpade ur en större ungdomsgrupp. Jag måste säga att jag fäster större avseende vid ungdomsgruppen 4 500 ungdomar än tre som radion råkade hitta.
Herr talman! Mikael Odenberg låter ibland som om han vill att man skall ha antingen-eller. Man skall ha antingen lagstiftning eller information. Många talare här i kammaren har i dag sagt att man måste ha både-och. Man måste ha alltihop. De senaste siffrorna som jag har sett kommer från 1994, och de visar att 23 % av 15-åringarna röker - 17 % av pojkarna och 29 % av flickorna. 15 % av ungdomarna röker dagligen. Detta är ett faktum som inte går att blunda för. Om Mikael Odenbergs väg hade varit den enda rätta borde inte så många ungdomar ha rökt i dag. Det borde inte ha varit så många unga tjejer och killar mellan 11 och 15 år som börjat röka om det hade räckt med information, för vi har haft ganska mycket information. Jag håller också med om att det den senaste tiden har varit litet mindre, men vi har haft väldigt mycket information. Ingen av oss hade varit beredd att fatta ett sådant beslut i dag, tror jag, om inga ungdomar hade rökt. Det hade inte behövts. Men mellan 80 och 90 % av alla rökare har börjat när de har varit unga tonåringar. Det är för att verkligen nå en effekt som man vill rikta dessa åtgärder. Jag tänker på trafikolyckor, och jag tänker på mediciner som har biverkningar. I detta land accepterar vi ingenting som är så farligt som tobaken. Jag menar att det skulle vara oansvarigt om vi som politiker inte skulle göra något av detta, som är så oerhört allvarligt för hälsan i Sverige och för enskilda människor som drabbas något alldeles fruktansvärt när de får en obotlig sjukdom och dör.
Herr talman! Den logiska följden av Chatrine Pålssons anförande är att hon bör gå till kammaren med en motion om totalförbud mot tobaksvaror i stället. Då blir det litet lättare att diskutera en del av de restriktionsförslag som också har framförts i den allmänna debatten. Alla siffror och alla jämförelser med andra länder illustrerar tydligt att restriktioner och pekpinnar och den typen av åtgärder inte är en särskilt effektiv väg. Det politiska beslutsfattandet är en metod som har en begränsad räckvidd när det gäller att påverka mänskligt beteende. Den signal som riksdagen nu sänder är att det är just den metoden som är den riktiga och den viktiga, och det är där tyngdpunkten läggs i den svenska tobakspolitiken. Jag fruktar att det ingalunda kommer att få någon effekt på konsumtionen av tobak. Möjligen kommer det att ge vissa effekter på Chatrine Pålssons självkänsla i det att hon sedan kan sitta i länstolen och känna att hon har gjort någonting åt någonting som vi alla upplever som ett problem. Jag är inte säker på att det är för att stärka ledamöternas självkänsla som vi bör stifta lagar i Sverige.
Herr talman! När jag tidigare talade om att jag hade litet dåligt samvete för att det har kunnat pågå så länge som det har gjort var det faktiskt vad jag kände. Jag beklagar att Mikael Odenberg inte känner samma sak. Jag skulle vilja fråga vad det finns för förslag från Mikael Odenberg som inte finns i socialutskottets förslag när det gäller övrig information och kampanj och att man skall öka informationen. Vi är faktiskt överens om att det måste ske. Men dessutom måste man ta tag i problemet på detta sätt för att ge signaler. Det handlar om förebyggande arbete för någonting som är livsfarligt. Jag är övertygad om att resultatet av medvetenheten kommer att minska tobaksbruket. Flera har i dag sagt att om de regler som vi har i dag hade funnits tidigare hade aldrig tobaken kommit hit. Ingen skulle väl vara gladare än jag om det inte behövdes någon tobak i det här landet, för det är ju ingen del av kroppen som mår bättre av tobak. Snarare är det så att vi varenda dag får bevis på att tobaken inverkar negativt på kroppens alla olika delar i stort sett och leder till många fler sjukdomar än dem som vi kände till för fem år sedan.
Herr talman! För mig handlar detta väldigt mycket om vilken syn vi skall ha på lagstiftningen och lagstiftningens roll i ett samhälle. Det handlar också om hur man genom politiska beslut kan påverka mänskligt beteende. Det råder ingen tvekan om att de beslut som har fattats tidigare och som kommer att fattas i dag innebär en omläggning av den svenska tobakspolitiken, vilket helt förskjuter tyngdpunkten. Herr talman! Jag vill gärna understryka att jag när jag engagerar mig i den här frågan ingalunda gör det utifrån någon sorts abstrakt ideologiskt perspektiv. En bidragande orsak till att jag har kommit fram till de slutsatser som jag har kommit fram till är faktiskt också att jag under 15 års tid på landstingsnivå har varit engagerad i sjukvårdsfrågor, sjukvårdspolitik och folkhälsoarbete.

Herr talman! Mikael Odenberg glömmer bort att det har hänt en del sedan den tiden då han som tonåring gick runt på stan och rökte, och ännu mer har hänt sedan den tid då jag som tonåring gick runt på stan och rökte. Under den här tiden har vi fått klart för oss att tobaken är betydligt farligare ur folkhälsoperspektiv än vad vi kände till på den tiden. Vi vet att tobakens skadeverkningar kostar samhället betydligt mer än vad vi visste då, och vi vet mycket mer om det lidande som följer av tobaksanvändning. Mikael Odenberg utgår ju också från att lagstiftning i sig har en motsatt effekt från attitydpåverkande synpunkt, att det inte skulle ge en attitydpåverkan i positiv riktning. Jag tror inte att det stämmer. Jag tror att en lagstiftning vid rätt tidpunkt får precis motsatt effekt. Det gäller att välja en tidpunkt för att införa en lag. Om det görs vid rätt tidpunkt, får det en positiv effekt på attityden. När det gäller tobaken tror jag att den tidpunkten är just nu. Vi har i andra sammanhang sett exempel på att lagstiftning vid rätt tidpunkt har varit attitydpåverkande i positiv mening.
Herr talman! Den främsta attitydpåverkan sker ju genom att man till de ungdomar som funderar på att börja röka därför att de tycker att det är ett vuxenbeteende här sänder signalen att de har uppfattat saken alldeles rätt, att det just är ett vuxenbeteende. Det dokumenteras av att riksdagen inför ett förbud mot att röka innan man har fyllt 18 år. Signalen är att riksdagen är beredd att stifta lagar som man i praktiken inte kan upprätthålla efterlevnaden av. Det är också någonting som riksdagen, enligt min mening, borde vara väldigt försiktig med. Roland Larsson har i likhet med mig och många andra tillägnat sig en massa kunskaper under de år som har gått om vådan av rökning och om de allvarliga hälsoeffekter som är förknippade med tobakskonsumtion. Jag hade önskat att dagens debatt i stället för en 18-årsgräns hade handlat om hur vi mer effektivt förmedlar Roland Larssons och andras kunskaper till allmänheten utanför detta hus.
Herr talman! Jag utgår från att den yngre generationen, som är väldigt väl upplyst i vår tid, har följt debatten och hört om de skador som tobaken förorsakar. Lås oss utgå från att ungdomarna känner till att tobaken är farlig, att de vet att det är väldigt stora risker för att man blir sjuk och att man dör av tobaksbruk. Om lagstiftarna då inför ett förbud mot att sälja tobak till dem som är under 18 år, får det inte bara ses som en företeelse i sig utan som en del i det antal förändringar som har skett hela tiden. I det avseendet får förbudet en helt annan påverkan från attitydsynpunkt än vad det skulle få om man bara beslutade om en lag utan föregående information och attitydpåverkan.
Herr talman! Roland Larsson bekräftade det som jag anade, nämligen att vi diskuterar ett steg. Eftersom möjligheterna till replikskiften oss emellan är uttömda härmed, får vi väl fortsätta debatten under något av de kommande stegen, dvs. att laborera med tryckfrihetslagstiftningen för att komma åt dold reklam, att förbjuda cigarettautomater och vad det nu kan vara för förslag som Roland Larsson kommer att aktualisera nästa gång.

Herr talman! Jag kan inte låta bli att ta tillfället i akt att säga några ord i den här frågan. Först vill jag uttrycka min stora glädje över att socialutskottet den här gången har kommit fram till ett förslag om en 18-årsgräns för inköp av tobak. Jag har varit med och motionerat i den här frågan sedan åtminstone 1992, vilket kanske var mitt första tillfälle att motionera här i riksdagen, tillsammans med Fanny Rizell. Hela tiden har diskussionen varit ungefär densamma som i dag. Det finns några, speciellt då moderaterna, som tycker att det inte lönar sig att ha den här typen av förbud. Jag håller inte med om att den här typen av lagstiftning inte också kan påverka attityder utan bara beteenden. Men jag vill från första början säga att jag håller med moderaterna om informationens och undervisningens stora betydelse. Jag har även i år tillsammans med hela den kommitté som sysslar med sociala frågor väckt en motion, liknande de motioner som jag har väckt under tidigare år. Den handlar om en rökfri uppväxt. Anledningen till detta är att jag fortfarande inte är nöjd med socialutskottets svar i frågan. Jag tar tillfället i akt att tala, inte bara till kammaren utan speciellt också till socialutskottet här i dag. 1995 att utskottet delar de synpunkter som förs fram i motionerna - det fanns flera motioner av liknande slag - och att de aktuella motionerna får anses vara tillgodosedda. Om det nu vore så att den information och den undervisning som ges i den här frågan vore tillräcklig och om man skulle tro på det som även moderaterna tror på, att det är den vägen vi skall gå, varför är det då fortfarande 600 ungdomar som börjar röka varje vecka? Det blir minst 30 000 per år. Jag tror inte för ett ögonblick att det, trots att vi nu stiftar dessa lagar, kommer att bli en omedelbar förändring till det bättre. Det är på tiden att vi får en sammanhängande tobakspolitik, där lagstiftning, information och undervisning går hand i hand. Det är inte så att det inte har funnits någon undervisning och information alls, men omfattningen har varierat. Sten Svensson nämnde här 70-talet, och Barbro Westerholm nämnde början av 80-talet, då informationen var mer omfattande än i dag. Det kan inte vara tillfredsställande att en tredjedel av våra nior säger att de aldrig har fått någon ordentlig tobaksinformation och att ytterligare en tredjedel säger att de har fått information och undervisning vid ett tillfälle. De må kanske överdriva, men om detta är ett samfällt konstaterande från våra nior är det någonting som fattas. Jag menar att det är socialutskottets och riksdagens ansvar att mycket kraftfullt uttala att detta inte räcker. Vad vi efterlyser i vår motion och som efterlyses i den motion som behandlas här är att det skall vara en kontinuerlig information och undervisning. Man börjar med föräldrarna under graviditeten, man fortsätter på barnavårdscentralerna, man går vidare inom barnomsorgen och informerar föräldrar, och man går sedan vidare i förskolan och sedan upp igenom hela grundskolan och gymnasiet. Det är alltså en sammanhängande undervisning och information som det är frågan om, och den skall bedrivas av de yrkesgrupper som sysslar med barn. Detta gör också att vi måste ha en bättre och mer konsekvent utbildning av alla dessa yrkesgrupper som har som sitt arbete att syssla med barn. Jag tror att det är viktigt att vi ger en signal från högsta ort. Vi har alldeles utmärkt material att tillgå från Folkhälsoinstitutet, från alla de organisationer - Lärare mot tobak, Läkare mot tobak, En rökfri generation osv. - som i många år har sysslat med den här frågan. Men detta måste börja fungera i verkligheten så att de lagar, som jag är helt nöjd med och som vi nu stiftar, också förs ut, inte bara i form av information utan också i undervisningen. De grupper som är allra viktigast är föräldrarna, barnen och eleverna själva. Det måste vara kontinuitet hela vägen. Då tror jag att det kommer att fungera. Jag har själv varit lärare i 30 år innan jag hamnade i riksdagen. Jag vet vad jag talar om. Jag har tillämpat detta genom att undervisa barnen som klassföreståndare. Jag är språklärare, och språk har inget med biologi och hälsa att göra, men jag har tagit det ansvaret, och jag vet att det fungerar. Man kan komma ända upp i nian och kanske ha en elev som röker. Det fungerar alltså. Man kan använda saklig information för att tala om faran i rökning och man kan använda morötter i form av friskvårdsresor där man har som mål att alla skall vara rökfria när man reser i väg. Det finns möjlighet att ta steg framåt i den här frågan. Nästa gång förväntar jag mig att socialutskottet tar sitt ansvar och verkligen ser till att det blir information och undervisning på alla stadier och att föräldrar ger sina barn en rökfri uppväxt. Hur kan vi tala om att alla arbetsplatser skall vara rökfria och att vi skall ha det rökfritt i riksdagen när många barn växer upp i hem där det röks? Jag vet att många föräldrar tar sitt ansvar - även om de är rökare röker de aldrig tillsammans med barnen - men jag unnar alla svenska barn att få en rökfri uppväxt. Det kan vi inte lagstifta om, men jag tycker att vi försummar vårt ansvar om vi inte talar om för alla föräldrar att vi förväntar oss detta av dem.

Herr talman! Jag tackar Ingrid Näslund för de vänliga ord som riktades till oss med anledning av att vi så starkt har understrukit behovet av att man satsar på information och utbildning. Jag har tidigare under debatten påpekat att det under slutet av 1970-talet gjordes en utomordentligt bra kampanj mot rökning. Den ledde också till en kraftig minskning. Sedan upphörde den, och det är detta jag har satt fingret på: Skall detta fungera på litet längre sikt måste den typen av insatser vara uthålliga. Man måste hålla på länge och inte ge upp. Då når man fram till ett bättre resultat. Det är avgörande vad vuxna och föräldrar gör i det vardagliga livet. Som jag sade i mitt anförande: Barnen blir vad de vuxna tänker och säger. Det bästa sättet är att genom ett gott föredöme visa vägen för hur man skall handla. I en undersökning som vi tog del av i massmedierna - jag tror säkert att Ingrid Näslund känner till den - berättades om en kampanj mot alkohol i Göteborg där föräldrarna hade engagerat sig personligen utan att ha någon särskild lagstiftning i ryggen. De hade tagit till sig detta på de vägar som man skall beträda när det gäller information och utbildning. Det visade sig att deras insatser i sammanhanget hade lett till ett mycket gott resultat. Det är alltså av avgörande betydelse vad vuxenvärlden uträttar i de här sammanhangen. Jag håller med Ingrid Näslund: Det är angeläget för oss att verka för att de insatser som Folkhälsoinstitutet och andra ansvariga behöver för att bedriva den typen av information kommer.
Herr talman! Jag tror att Folkhälsoinstitutet egentligen har oerhört mycket material. Det viktiga är faktiskt att det förs ut och att det används. Jag hoppas nu att jag med Sten Svensson som ordförande för socialutskottet kan förvänta mig att man tar tag i den här frågan på ett annat sätt. Den här motionen handlar om alla de här punkterna i den kontinuerliga undervisningen till föräldrar genom alla stadier, ända från graviditeten upp t.o.m. gymnasiet. Tidigare har den faktiskt avslagits med motivationen att det har varit tillräckligt med undervisning. Naturligtvis har undervisningen inte varit tillräcklig när 600 ungdomar börjar röka i veckan. Jag är nu mycket glad över att vi har fått en lagstiftning som rör direkt reklam, mer rökfria miljöer på arbetsplatser o.d. men det räcker inte. Det vi nu har fått som gäller 18-årsgränsen, som jag är väldigt glad över, räcker inte heller. Nu måste vi också ta tag i undervisningen på nytt och få den att fungera. Det här är inte något man kan göra en gång och sedan tänka: Nu är det bra för resten av tiden. Det här måste man kontinuerligt följa upp. Jag vet inte vem som skall få ansvaret för detta. Jag vet att rektorer har ansvar, och jag har ju talat om många fler instanser, t.ex. Socialstyrelsen, landstingen eller Folkhälsoinstitutet som skulle kunna hålla i detta. Men det är nödvändigt att det fungerar i varenda kommun. Vi har inte råd att låta 600 barn börja röka varje vecka eftersom vi kan förvänta oss att kanske hälften av dem kommer att dö en för tidig död. Vi börjar se unga kvinnor i 35-årsåldern som dör i lungcancer. Situationen är värst bland unga kvinnor. Jag hörde för något år sedan att 60 % av de ensamstående mödrarna är rökare. Vi måste hjälpa dessa unga kvinnor innan de hamnar i denna situation.

Herr talman! Jag skall inte orda så väldigt mycket mer än vad som redan har gjorts om tobakens hälsorisker. Det förtjänar kanske att understrykas att vi visste väldigt mycket om tobakens hälsorisker redan för 10-15 år sedan. Men i dag vet vi oerhört mycket mer. Det har redan sagts flera gånger här i debatten att produkten troligtvis, om den lanserades i dag, skulle förbjudas eller bli försedd med mycket omfattande restriktioner, bl.a. med hänsyn såväl till hälsoriskerna som till dess väldigt vanebildande verkan. Det är naturligtvis, herr talman, i det läget bra ur folkhälsosynpynkt att tobakskonsumtionen nu pressas tillbaka. Det är viktigt att information och upplysningar om tobakens verkningar når ut så att människor verkligen kan ta ställning på ett positivt sätt, och då välja att icke röka. Det är samtidigt tragiskt att det är så väldigt många som sitter fast i rökningen, och att så mycket resurser behöver läggas på rökavvänjning i en situation då man egentligen både som individ och som samhälle skulle vilja att dessa resurser lades på något annat. Det är naturligtvis i det perspektivet oerhört viktigt att vi får så få nya rökare som möjligt. I det läget är det illavarslande att rökning bland barn och ungdom tidvis tilltar. Vi har sett tecken på det på senare tid. Det har redan sagts mycket förtjänstfullt, inte minst av Sten Svensson här, om föräldrarnas ansvar. Det förtjänar också att understrykas hur viktigt det är att vi i vuxenvärlden i det här avseendet visar oss som goda föredömen. Det är klart att barn och ungdomar inte gör som vi vuxna säger att de skall göra utan som vi gör. Det bör kanske inte minst betänkas av alla vuxna som fortfarande är rökare. Det är klart att också handeln har sitt ansvar, och handeln måste ta detta ansvar. Och det är positivt att det verkar som om många organisationer inom handeln har varit beredda att ta detta ansvar. Ur denna synpunkt hade det naturligtvis varit mycket bra att kunna avvakta resultatet av den frivilliga överenskommelse som handeln hade gjort, nämligen en frivillig åldersgräns. Men det bör också understrykas att en sådan frivillig åldersgräns aldrig blir heltäckande. Jag vill här för egen del säga att jag inte kan finna det acceptabelt att det enligt lagen skall vara tillåtet att sälja tobak till barn utifrån den bakgrund som jag här har tecknat. Den bakgrunden är att jag själv och tio andra moderater med Elisabeth Fleetwood som första namn har motionerat om att vi mot denna bakgrund kan acceptera regeringens förslag om en åldersgräns. Men vi kan inte acceptera att man på ett väldigt olyckligt och klumpigt sätt har skrivit den lagen på ett sådant sätt att överträdelser skulle kunna resultera i fängelse i upp till sex månader. Det viktiga är ju signalen att det inte längre kommer att vara lagligt att sälja tobak till barn. Det torde på detta stadium vara fullt tillräckligt. Herr talman! Mot bakgrund av vad jag har sagt kan jag inskränka mig till att yrka bifall till utskottets hemställan under mom. 1, dvs. att man avslår de motioner i vilka man går emot ett införande av en åldersgräns. Men jag vill samtidigt yrka bifall till reservation 5 under mom. 6, eftersom jag finner det mycket olämpligt att man tillför lagen den straffsanktion som majoriteten har valt.